Herr talman! Fru Lewén-Eliasson kom med en intressant nyhet i sitt anförande, nämligen att Sverige skulle ha gett särskilda medel till FN för det internationella kvinnoåret. Som jag har förstått saken har vi gett samma klumpsumma som vi brukar ge alla år. Men det kanske har blivit någon nyhet. I sammanhanget vill jag påpeka att medan världsbefolkningskonferensen kostade 200 miljoner dollar, så har FN hittills bara anslagit 300 000 dollar till världskvinnoåret. Jag vill också fråga fru Lewén-Eliasson: Finns det någon budget för det svenska kvinnoåret? Det är nog många organisationer som undrar det i dag. När vi i moderata samlingspartiet träffar våra medsystrar i andra nordiska länder, så befinner de sig alla i nationella parlamentariska kommittéer och är i full gång med arbetet för det internationella kvinnoåret. Här är det så för oss att vi inte ens riktigt vet vad jämställdhetsdelegationen har för sig.
Herr talman! Jag vill endast helt kort understryka än en gång att den svenska regeringen ganska sent på året beslöt sig för att tillsätta en nationell kommitté och att man då gick minsta motståndets väg och utsåg jämställdhetsdelegationen. Mig veterligt har ännu inga medel ställts till förfogande för delegationen för det program som man bör kunna genomföra. Jag har tillåtit mig att här i riksdagen rikta en enkel fråga till utrikesministern om detta, och jag hoppas få svar på den frågan nästa torsdag.
Herr talman! Beträffande anslaget i FN är det kanske formellt så att det inte är öronmärkta pengar; det kanske inte går för sig. Men jag har själv av berörda tjänstemän i FN fått uppgiften — jag har inte efterfrågat den — att dessa pengar möjliggjorde de aktiviteter som man eftersträvade. Sedan är det klart att man kan, som fru af Ugglas gjorde, ta fram disproportionen mellan arrangemangen för kvinnoåret och för andra år. Men jag undrar vad Sverige skall göra åt det. Det är ju över huvud Nr 130 taget de rådande förhållandena och synen på dessa frågor som återspeglas Torsdagen den i FN. Sveriges regering har tagit sitt ansvar och varit aktiv. Man har 28 november 1974 varit det redan 1972, har fortsatt 1973 och är nu i full gång med att därute bevaka den här frågan. Jag ser detta som en internationell fråga — Jämställdhet och inte bara som en svensk fråga. Därför är det viktigt att det blir — mellan män och en bevakning i de internationella organisationerna. kvinnor, m.m. När det gäller hur jag i övrigt ser på organisationsuppläggningen för kvinnoåret här hemma tror jag att jag redan i mitt första inlägg har förklarat varför jag tycker att delegationen och den stora delegationen kan vara lämpliga fora.
Herr talman! Bara ytterligare en fråga till fru Lewén-Eliasson: Finns det någon budget för det svenska kvinnoåret? Har jämställdhetsdelegationen någon sådan?
Herr talman! Jag har inte reda på om man har någon särskild budget för det. Tanken bakom hela denna verksamhet är emellertid att i första hand de olika organisationerna skall vara aktiva och i sitt arbete ha inslag omkring kvinnoåret. Men sedan är det ju det sedvanliga samhälleliga arbetet som skall följa efter opinionsbildningen som vi också diskuterar här i dag, och för detta måste det finnas medel på olika budgeter och anslag till myndigheter etc.

Herr talman! Det kanske anses naturligt eller i varje fall förlåtligt om en ledamot med några år på nacken i det parlamentariska arbetet och med stort intresse för jämlikhetsfrågorna försöker göra en liten tillbakablick på skeendet när det gäller de olika konkreta förslag som lagts fram för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor. Jag vill till att börja med framhålla att jag inte tror att man inom något parti egentligen kan slå sig för sitt bröst och säga: Vi går helt fria från kritik, vi har varit framsynta och förutseende. I alla partier finns det väl en eftersläpande opinion. Men jag vågar påstå, herr talman, att det ändå är vi inom oppositionen som drivit på dessa frågor. Vi har år efter år väckt förslag om olika åtgärder för att främja jämställdheten, och lika ofta har de förslagen röstats ned av de socialdemokratiska riksdagsmännen. Jag tänker på det mångåriga arbete som låg bakom innan riksdagen äntligen beslöt sig för att ratificera likalönskonventionen. Det var folkpartiet som började motionera i den frågan, och så småningom var folkpartiet och högerpartiet på samma linje. Slutligen — 1962 tror jag det var — beslöt riksdagen i enighet att ratificera likalönskonventionen. Det har gällt frågan om en arbetsvärdering som naturligtvis skulle 73 syfta till att man kunde få ett bättre underlag för en mera rättvis lönesättning för dem som ägnar sig åt de typiska låglöneyrkena, som tillika tyvärr också är typiska kvinnoyrken. Men en sådan arbetsvärdering som de borgerliga partierna krävt år efter år har röstats ned av socialdemokraterna. Jag tänker på de frågor som är aktuella i dagens debatt, nämligen möjligheterna till en flexibel arbetstid och en värdering av deltidsarbetet. Jag vill understryka, fru Rönnung, att det gäller visst inte deltidsarbete bara för kvinnor, utan om man tar del av majoritetens synpunkter finner man att det skall vara deltidsarbete för både män och kvinnor. Fortfarande har socialdemokraterna en negativ inställning till de här mycket angelägna frågorna. Det gäller också frågan om rätt till tjänstledighet — självfallet för både män och kvinnor — för att ta hand om barntillsynen. De förslagen har röstats ned av majoriteten här i riksdagen. Och som tidigare fackföreningsman vill jag påstå att det är hos den offentliga arbetsgivaren, i synnerhet staten, som man möter det största motståndet mot reformer som skulle göra det möjligt för kvinnor att på samma villkor som män ägna sig åt förvärvsarbete. Vi har andra frågor, bl.a. inom socialförsäkringsområdet. Under hur många år motionerade inte vi inom dåvarande högerpartiet — liksom folkpartiet — om jämställdhet när det gäller sjukförsäkringsförmånerna? Det var först när dessa motioner hade avslagits under tillräckligt många år som det väcktes en liknande motion från socialdemokratiskt håll. Jag tror att det var så tunga namn som Arne Geijer och Sigrid Ekendahl som stod på den. Då beslöt riksdagen att godkänna förslagen, och sedan blev det en proposition av det hela. Hur många år har vi inte motionerat om jämställdhet i fråga om pensionsförmånerna, om ett lika efterlevandeskydd för män och kvinnor, om en tilläggspension för hemarbetande och om lika folkpensionsförmåner? Hur är det i realiteten? Jo, det är socialdemokraterna som har röstat emot och röstat emot och som de facto har fördröjt lösningen av dessa angelägna frågor. Jag vill här också nämna skattefrågorna, barntillsynskostnaderna och frågan om de faktiskt sambeskattade. Också där upprepas mönstret, det är regeringspartiet som har varit negativt. Herr talman! Med detta perspektiv på frågorna och med den erfarenhet som jag har om hur negativt regeringspartiet har varit till att förverkliga kraven på jämställdhet mellan män och kvinnor, så är det på något sätt uppseendeväckande att det just är i regeringspartiet som man genom jämställdhetsdelegationen skall ha monopol på att vara den som bäst inser problemen och kan lägga fram de bästa förslagen. Jag har ingenting att invända mot jämställdhetsdelegationens målsättning, eftersom delegationen ju skall vara inriktad på konkreta åtgärder och snabba, praktiska resultat. Men jag påstår att de resultaten skulle vinnas lättare genom en anknytning till alla partier, med de synpunkter Nr 130 som vi genom åren har fått på de konkreta förslag som behövde genom Torsdagen den föras. De skulle inte komma att uppfattas som försvårande och hindrande 28 november 1974 för arbetet. Tvärtom skulle man då slippa att diskutera efter partipolitiska bindningar. Jag tycker faktiskt att detta är en fråga som inte lämpar Jämställdhet sig för det. Det är en opinionsbildningsfråga och en fråga om konkreta mellan män och åtgärder. Den borde stå över partierna, och alla borde vi kunna enas kvinnor, m.m. om att nå målen så snart som möjligt. Till sist vill jag polemisera litet mot fru Lewén-Eliasson, som sade att herr Palme borgade för ett gott resultat. Jag vill inte kritisera herr Palme i och för sig — möjligen kunde jag kritisera hans företrädare herr Erlander och finansminister Sträng, som väl är åtskilligt gammalmodig i de här frågorna — men jag tror faktiskt inte att herr Palme ensam är en garant för ett gott resultat. De garanterna trodde jag i stället finns i alla politiska partier som är representerade här i riksdagen. Därför är det ett samarbete vi behöver ha. Det skulle väl inte vara så omöjligt att i detta fall tillsätta en kommission med direktiv att arbeta i ett kort perspektiv. Det är ju ingen nyhet för oss här i riksdagen att ha sådana kommissioner som arbetar snabbt och som avsätter konkreta resultat. Jag undrar: Vill man ha en bred uppslutning här, eller vill man politisera hela den här frågan?
Herr talman! Jag begärde ordet igen för att rätta till en uppgift som fru Nordlander lämnade angående utvecklingen beträffande de handelsanställda. Ur ett pressmeddelande från affärstidsnämnden citerade fru Nordlander och sade att från maj 1973 till augusti 1974 har andelen fast heltidsanställd personal sjunkit med 3 procentenheter till 29 procent. Eftersom det var en lösryckt mening ber jag att få läsa upp hela sammanhanget, som ger en helt annan bild av utvecklingen. Jag gör det, därför att det har betydelse både i den här debatten och i diskussionen om affäfstiderna. Den riktiga bilden bör stå klar för kammarens ledamöter: ” Andelen fast heltidspersonal av all butikspersonal har från november 1971 till maj 1973 ökat med 3 procentenheter i varuhusen eller från 29 till 32 procent. Från maj 1973 till augusti 1974 har andelen fast heltidsanställd personal i varuhusen sjunkit med 3 procentenheter till 29 procent, vilket är detsamma som i november 1971. Nedgången i augusti förklaras huvudsakligen av infallande semestrar.” Den långsiktiga utvecklingen har alltså varit i huvudsak konstant när det gäller andelen fast heltidsanställd personal — med någon ökning. Nedgången i augusti är, såvitt man nu kan se, en tillfällig effekt av infallande semestrar. Fru Nordlander använde alltså inte de här uppgifterna på ett 75 korrekt sätt. Fru Rönnung och även fru Nordlander har på ett mycket övertygande sätt pekat på problemen med deltidsarbete i dag. Jag kan i långa stycken instämma i den karaktäristiken, men jag drar inte alls samma slutsats som de. Enligt min uppfattning låter de det bästa bli det godas fiende —- det ligger kanske nära till hands för socialister. Om man frågar de människor som tidigare inte haft något arbete, och som nu har fått deltidsarbete, om de beklagar denna utveckling, får man säkert svaret att de tycker att det är bra att de har kunnat få ett deltidsarbete. Man kan naturligtvis säga till dem att de borde ha haft ett heltidsarbete med sex timmars arbetsdag, att de borde ha haft daghemsplats så att de inte behövt ta deltidsarbete, osv. Men vad har de för glädje av de vänliga orden? Vad de har nytta av är naturligtvis att få ett arbete och få betalt för det. Det finns en självuppgivenhet i talet om att det är mycket problem med de sociala förmånerna för deltidsarbetande och att deltidsarbete därför inte är bra. Det är ingen nyhet. Vi har i riksdagen och på andra håll under många år påpekat att man borde göra deltidsarbete jämställt med heltidsarbete, när det gäller sociala förmåner, semester osv. Nu är detta under utredning på en del håll, men det har varit oerhört trögt att få förståelse för dessa synpunkter. Det är märkligt att socialdemokraterna, som har haft möjlighet att rätta till detta, nu klagar över att de deltidsarbetande inte har de riktiga sociala förmånerna och säger att deltidsarbete därför inte är bra. Varför har ni inte gjort någonting åt det, om ni nu anser att detta är ett problem? Enligt min uppfattning är, som jag sade tidigare, det viktigaste att få en kortare heltidsarbetstid med målet sex timmars arbetsdag. Men även i en framtid när vi har det, kan jag inte tro att människor kommer att vara så lika, att alla vill ha exakt samma arbetstid. Även då kommer människor att ha olika önskemål och behov, på grund av sin familjesituation, på grund av att en del studerar osv. Därför kommer det att finnas behov av valfrihet i förhållande till normalarbetstiden även i framtiden. I det korta perspektivet, innan vi kan förverkliga de mål som vi alla arbetar för, är det angeläget att göra deltidsarbetet bättre, få till stånd bättre förhållanden för de deltidsarbetande och se till att mar kan få deltidsarbete på flera områden, så att deltidsarbete inte bara blir någonting för lågavlönade kvinnor. Alltså större jämställdhet inom deltidsarbetet. På längre sikt gäller det att — i förhållande till den kortare normalarbetstiden — skapa ökade möjligheter till en individuell anpassning av arbetstiden.
Herr talman! Det är just i samband med jämlikhetsfrågan som deltiden är ett problem. Deltidsarbete är ingen lösning för kvinnorna. Deltidsarbete betyder att man är hänvisad till de sämsta jobben som ger små möjligheter till bättre jobb, bättre lön och mera ansvar. Deltidsarbete som lösning betyder att samhället inte tar på sig sin del av ansvaret för barnen. Man - Nr 130 slipper bygga daghem, och så får kvinnorna pussla ihop familjens för Torsdagen den sörjning på kvällar, mornar, nätter och helger. Ojämlikheten mellan män 28 novemiber.1974 och kvinnor bestämmes genom deltidsarbetet. Arbetslivet fortsätter att vara männens, hemmet förblir kvinnornas. Hur de arbetar, vad som hän = Jämställdhet der med familj och barn, blir deras ensak. Kvinnorna förblir maktlösa, mellan män och underordnade och utslitna. kvinnor, m.m. Jag är inte emot deltidsarbete i princip. Det måste finnas för dem som av fysiska eller psykiska skäl inte kan genomföra ett heltidsarbete. Men det måste vara ett deltidsarbete på andra grunder än de som är gällande i dag. Genom den låga procenten fackligt organiserade — det kan vi inte komma ifrån — kan de deltidsanställda utnyttjas i dubbel bemärkelse. Det finns två grupper deltidsanställda: de fast deltidsanställda och de extra deltidsarbetande. Det är den sista gruppen som har de största problemen, och den växer också snabbast. Deras arbetsvillkor täcks ofta inte av avtal, då avtal i många fall saknas. Jag skulle vilja säga att det i dag finns ett deltidsproletariat med huvudsaklig uppgift att betjäna den konsumtionsstarka delen av samhället. Det är dessa människor man möter i affärerna när man handlar på söndagarna, och det är de som utnyttjas av kommuner och landsting på ett närmast skamlöst sätt. Arbetsköpare sänker arbetstiden i proportion till löneförhöjningarna, och man reglerar företagens och kommunernas lönesumma med hjälp av de deltidsanställdas arbetstid. Detta är också ett hinder i lönerörelsen, eftersom de alltid är tillgängliga för arbete.

Herr talman! Vi kanske ändå är överens om en del saker som utgångspunkt för diskussionen, att döma av fru Nordlanders senaste inlägg. Hon säger här att vi borde enas om att avskaffa diskrimineringen av de deltidsarbetande. Ja, det är ingen svårighet för oss att vara med om att avskaffa den, eftersom det är vad vi har krävt under alla år! Vi har krävt att man skulle se till att de fick full semesterersättning, de sociala förmånerna osv., men riksdagsmajoriteten har hela tiden avslagit våra förslag eller på olika sätt fördröjt deras genomförande. Det är alltså ingen svårighet för oss. Sedan sade fru Nordlander att även i framtiden kommer vissa människor att vilja arbeta deltid, dvs. kortare tid då än sex timmar, om detta blir heltid. Det är ju precis det jag säger, och då måste man försöka ordna arbetslivet på ett drägligt sätt även för de grupperna. Dessutom är det beklagligtvis så, att vi i dag inte har sex timmars arbetsdag utan åtta timmars arbetsdag. De människor som av olika skäl inte vill eller inte orkar arbeta i åtta timmar, eller vilkas barntillsyn inte är ordnad, har verkliga problem i dag, och de människorna är inte hjälpta av att socialdemokratiska politiker talar om sex timmars arbetsdag som en lösning på problemen. Om de sedan slår upp tidningen, kan de läsa att statsrådet Sigurdsen är ute och säger: ”Vi vet inte när det kan förverkligas”, eller att någon annan säger att det måste ta minst tio år att genomföra. Det löser alltså inte problemen i dag, även om vi i och för sig arbetar för det. Vi måste därför se till att deltidsarbetet, som är dessa människors enda möjlighet i dagens läge att över huvud taget ha kontakt med arbetslivet, blir bra. Och då är det heller inte särskilt fruktbart att säga, att deltidsarbete bara är någonting för lågavlönade i underordnad ställning osv. Det får vi inte låta nöja oss med, utan det gäller att se till att deltidsarbete kan erbjudas också i andra former, så att man får kvalificerade deltidsarbeten och välbetalda deltidsarbeten också. Det är det alltför vanliga socialistiska felet, att man talar om det underbara framtidssamhället, men glömmer bort att vi också skall lösa dagens problem för dagens människor. Det är vad det socialdemokratiska kvinnoförbundet har gjort när det gäller arbetstiderna. Ni tror dessutom, att om ni bara får genomföra er lösning, skall alla människor bete sig precis så som ni har tänkt er. Sådana är inte människorna.
Herr talman! Jag håller visst med om, fru Rönnung, att det är en Torsdagen den snedfördelning i dag, och jag försvarar inte den. Men problemet är ju 28 november 1974 att få männen att i lika mån som kvinnorna känna ansvar för hemmet och barnen. Det är det framtidssamhället som jag tycker att vi skall — Jämställdhet arbeta för, och det är en opinionsbildningsfråga. När vi har kommit därhän - mellan män och att männen känner ansvar för hem och barn kommer de att i samma = kvinnor, m.m. grad som kvinnorna bli intresserade av deltidsarbete, avkoppling och åtgärder på arbetsmarknaden som underlättar för dem att kombinera dessa båda uppgifter. Jag hoppas att lösningen på de problemen inte ligger så långt fram i tiden.

Herr talman! Fru Rönnung har nog inte förstått den kritik som vi riktade mot det socialdemokratiska kvinnoförbundets program, och som vi vidhåller, om hon tror att det var förslaget om sex timmars arbetsdag som vi kritiserade. Det var det inte alls. För det första reagerade vi mot, att ni bara talar om hur ni vill ha det i framtiden, men inte bryr er om problemen på vägen. För det andra lanserade ni ett program som var en uppgörelse med valfriheten. Det skulle vara slut på valfriheten. Den var en liberal villfarelse, som socialdemokratin en tid hade hemfallit åt, men som man nu skulle ta sig 79 ur. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande sade, att man skall ha sex timmars arbetsdag för alla, och barnen skall vara på daghem, och därmed har vi gjort upp med valfriheten som målsättning. Vi hävdar, lika energiskt som ni, en förkortning av den normala arbetstiden med målet sex timmar. Jag behöver inte utveckla det närmare, eftersom vi är överens om den saken. Men vi hävdar också människors rätt att avvika från det normala beteendet, att ha andra önskemål än att göra precis så som det socialdemokratiska kvinnoförbundet har skrivit i sitt program. Fru Rönnung och jag kan ha uppfattningen att det är ett bra sätt att leva. Men för oss i folkpartiet är det viktigt att människorna själva får utforma sin tillvaro, och bedöma hur man vill värdera olika saker: arbete, fritid, familjeliv, levnadsstandard osv. Det är det som skiljer oss åt. Om ni inte har uppfattat det, vet jag inte hur vi skall uttrycka oss tydligare. Det var alltså det debatten gällde — att ni ansåg att valfrihet var någonting felaktigt — inte frågan om sex timmars arbetsdag. Sedan är det litet komiskt när fru Rönnung säger, att eftersom detta är en förhandlingsfråga så var det en fräck kupp när vi ville att riksdagen skulle uttala sig för ett långsiktigt mål för arbetstiden. För det första kan jag konstatera att socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande tydligen inte tyckte att det var fräckare, än att hon kunde rösta för det. Hon var alltså också en kuppmakare. För det andra är det ingen nyhet att riksdagen uttalar sig om målsättningen när det gäller arbetstiden. Det har man gjort i fråga om tidigare arbetstidsreformer. För det tredje kunde vi häromdagen höra här i kammaren hur arbetsmarknadsministern Bengtsson sade att regeringen beslutat sig för att målsättningen skall vara sex timmars arbetsdag. Det som var en kupp i våras och omöjligt att genomföra, har alltså regeringen nu slutit upp bakom genom sitt principbeslut. Då tycker jag att det kunde vara dags även för fru Rönnung att hålla med om, att riksdagen skulle kunna göra ett sådant här uttalande. Det skulle möjligen föra frågan framåt.
Herr talman! Jag skall inte diskutera vem som kommit först med förslaget. Jag vill bara konstatera att det är ett bra förslag som alla borde satsa på. Jag tror att det skulle lösa många av de frågor som vi diskuterat här i dag. Men jag är litet rädd för att man bara överlämnar denna fråga till arbetsmarknadens parter, för där är det fortfarande männen som härskar. Institutet för marknadsforskning har frågat ett representativt urval av vuxna i Sverige om de vill ha sex timmars arbetsdag eller fyradagarsvecka. Varannan av de tillfrågade vill att arbetsdagen skulle förkortas, men bara var tredje vill ha fyradagarsvecka. En tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors åsikter om arbetstidsförkortningen kommer fram i undersökningen. Av kvinnorna väljer fler Bland männen däremot väljer fler — 46 procent — den kortare arbetsveckan Torsdagen den i stället för kortare arbetsdag. Man säger att denna undersökning kan 28 november 1974 vara en fingervisning för politikerna; kvinnorna utgör fortfarande mer än halva Sveriges befolkning, men eftersom det oftast är männen som Jämställdhet fattar beslut kan vi komma i den situationen att det inte blir någon mellan män och kortare arbetsdag utan någonting annat. kvinnor, m.m.

Herr talman! Även om utskottets skrivning om motionen 574 har formuleringen ”föranleder ingen riksdagens åtgärd”, så kommer ändock motionens yrkande att fullföljas. Remissinstanserna, arbetsmarknadsstyrelsen och riksförsäkringsverket har redan ögonen på det problem som är förknippat med nu gällande praxis. Med tacksamhet vill jag därför notera att arbetsmarknadsstyrelsen är beredd att uppträda som arbetsgivare och anställande part åt alla AMS-anställda. I detta avseende är det bara att invänta ett fullföljande av detta löfte, som väl gäller från instundande årsskifte. Ett feltryck torde föreligga i utskottets skrivning. Men det finns ändå en sak som inger bekymmer. Det gäller tiden för återbetalning av redan insända avgifter. Den omsluter generellt två år. Ett par fall av anställningar har jag haft möjlighet att helt följa. I det fall som i själva verket föranledde motionen har organisationen den 1 mars 1975 väntat fem år på återbetalning. Ett flertal telefonsamtal har förts med riksförsäkringsverket och en rätt omfattande brevväxling med fotostatkopiering av avräkningssedeln med dithörande framställningar har ägt rum. Dock har alla åtgärder hittills varit förgäves och alla framställningar förklingat ohörda. Länsarbetsnämnden har uppvaktats men endast kunnat svara: Vi kan inte säga hur ni skall göra för att få avgifterna tillbaka. Då är det inte att förvåna sig över att folk i allmänhet tycker att krångel Nr 130 och byråkratisering går nog så långt. Torsdagen den Den andra organisation som jag har haft möjligheter att följa i samma 28 november 1974 ärende är nu inne på det tredje kalenderåret. Den har ej heller ännu erhållit någon återbetalning.

När nu motionens syfte blir genomfört är det bara att hoppas att riksförsäkringsverket snabbar på med sin gottgörelse till alla dem som väntat i åratal på återbetalningen.

Herr talman! Insikten om betydelsen av att de anställda får ökade möjligheter att påverka sina anställningsförhållanden och öva inflytande i sina företag är så pass spridd att jag inte tror att jag behöver bli särskilt mångordig på denna punkt. En fungerande företagsdemokrati är en ganska självklar rättighet ur demokratisk synvinkel. Vi vet också att större inflytandemöjligheter för de anställda bidrar till att skapa en ökad arbetstillfredsställelse och att det därför är en viktig arbetsmiljöfråga. Ett reellt inflytande för de anställda är också i och för sig en viktig förutsättning för att arbetsmiljön skall utvecklas i rätt riktning. Man kan också konstatera att en fördjupad företagsdemokrati ofta leder till ett bättre arbete inom företagen och bättre produktionsresultat. För centern är det ett självklart och grundläggande krav att människor skall ha största möjliga påverkan på de beslut som berör dem själva. Det kravet gäller på alla samhällslivets områden, och arbetslivet är självfallet inget undantag. Därför ger vi från centerns sida kravet på en fördjupad företagsdemokrati en mycket hög prioritet. Det pågår också i vårt land sedan lång tid tillbaka ett omfattande utvecklingsoch försöksarbete på det företagsdemokratiska området. Många olika organ sysslar med de här frågorna — ibland har man nästan en känsla av att det är alltför många olika organ. Samtidigt måste vi naturligtvis konstatera att det här utvecklingsarbetet ännu inte harlett till särskilt genomgripande resultat. Inom vissa områden har de anställdas inflytande institutionaliserats genom styrelserepresentation i större företag och genom företagsnämnderna, men man får väl konstatera att det mer har lett till en viss ökad insyn för de anställda än till ett egentligt, väsentligt ökat inflytande. Kanske samhället också får ta på sig ett visst ansvar för att det hittills gått relativt trögt. Samhället har inte varit pådrivande i så förfärligt stor omfattning, och den lagstiftning som ändå utgör ramen för företagens verksamhet har kanske inte varit alltför väl ägnad att understödja den här verksamheten. Samhällets ansvar är utan tvivel betydande på det här området. Företagsdemokratin är en grundläggande politisk fråga. Det är kanske en av de allra viktigaste demokratifrågor — för att inte säga den viktigaste —- som vi har att syssla med i dag, och på det sättet har den betydligt större räckvidd än arbetslivsfrågor i allmänhet. På sikt kan en fördjupad företagsdemokrati på ett ganska genomgripande sätt komma att förändra maktstrukturen i vårt samhälle. Därför får vi inte avsäga oss ansvaret för denna utveckling och lägga över den på andra organ. Som jag nämnt anger dessutom lagstiftningen, som vi har ansvaret för här i riksdagen, Nr 130 de ramar inom vilka det företagsdemokratiska utvecklingsarbetet har att Torsdagen den hålla sig. Samhället är dessutom självt en mycket stor arbetsgivare. Staten, 28 november 1974 landstingen och kommunerna är arbetsgivare för en mycket stor del av alla anställda i vårt land. Samhället bör självfallet vara ett föredöme i Åtgärder för att det företagsdemokratiska utvecklingsarbetet. Man kan kanske inte säga = fördjupa arbetsdeatt samhället alltid har varit ett sådant föredöme vare sig det gällt offentlig mokratin förvaltning eller statligt ägda bolag. Vi vet alla vilka problem det företagsdemokratiska utvecklingsarbetet stött på inom Statsföretagsgruppen. En utredningskommitté, arbetsrättskommittén, funderar just nu över en stor del av detta problemkomplex. Enligt uppgift kommer denna kommitté mycket snart att lägga fram sitt förslag, nämligen omkring det stundande årsskiftet. Det är vår förhoppning och vår tro att arbetsrättskommitténs förslag kommer att möjliggöra en ordentlig skjuts framåt för det företagsdemokratiska utvecklingsarbetet och att detta skall få nytt liv genom dessa förslag. I det sammanhanget är det naturligtvis viktigt att man får ett samlat grepp över det företagsdemokratiska utvecklingsarbetet och något så när gemensamma linjer. Det är också viktigt att det förekommer ett smidigt samarbete mellan politiker och arbetsmarknadens parter. Det är angeläget att utvecklingsarbetet inom företagen och inom den del som samhället tar ansvar för — lagstiftningsarbetet och de andra samhälleliga åtgärderna — sker parallellt och kan samordnas med varandra. Det är de tankegångarna som ligger bakom förslaget i motionen 1544. Frågan hur detta samarbete exakt skall utformas bör naturligtvis lösas i samråd mellan statsmakterna och arbetsmarknadens parter. I motionen har vi föreslagit ett särskilt företagsdemokratiskt råd för detta ändamål, men självfallet kan också andra lösningar tänkas. Dessa tankegångar återkommer i den reservation som är fogad vid inrikesutskottets betänkande. Jag vill, herr talman, yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Låt mig först få konstatera att utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokratiska, moderata och vänsterpartistiska ledamöter, samt reservanterna från folkpartiet och centerpartiet är överens när det gäller frågan om den positiva inverkan som arbetsrättskommitténs förslag kan väntas ha på den arbetsdemokratiska utvecklingen. Majoriteten säger bl.a. att direktiven ger anledning förvänta att lagstiftningsåtgärder bör ”ge löntagarorganisationerna erforderligt stöd för att få till stånd en demokratisering av arbetslivet”. Reservanterna i sin tur framhåller att arbetsrättskommitténs arbete kan komma att ge upphov till ”en ny ram för relationerna mellan parterna på arbetsmarknaden”. Denna överensstämmelse i uppfattning mellan majoritet och reservanter är glädjande. Den visar att vi alla som är intresserade av en positiv utveckling av arbetsdemokratin, väntar oss förbättrade möjligheter för arbetstagare till medbestämmande på alla beslutsnivåer inom arbetslivet. 87 Denna ökade medinflytanderätt ger många arbetstagare, som i dag mer eller mindre mekaniskt sköter en syssla, möjlighet att utforma sin egen arbetsinsats och miljön där omkring på ett sätt, som kan leda till trivsel och intresse för uppgiften och därmed bli till stimulans för individens personliga utveckling. Men för att förverkliga det som utskottet i sitt betänkande enigt säger sig sträva efter fordras också en aktiv och positiv vilja hos parterna i arbetslivet. På arbetsgivarsidan har denna positiva vilja visat sig vara svag på många håll. För att spetsa till diskussionen vill jag göra påståendet, att statens företag synes vara sämst när det gäller arbetsdemokratins förverkligande. Det är en förfärande misstanke som ligger i detta påstående. Låt mig visa att det har sitt berättigande. I motion 254 från folkpartihåll redovisas ett avsnitt av företagsdemokratidelegationens rapport i september 1973. Det korta avsnittet visar att arbetsgivarsidans agerande i de statliga företagen har varit sådant att delegationen måste konstatera att arbetstagarna alldeles tappat sugen i kommittéer och nämnder. De har helt enkelt inte fått reellt medverka i beslutsfattandet. — Två citat kan få bestyrka det jag har sagt. I Göteborgs-Posten för den 17 februari 1974 säger Einar Berndtsson och Göran Jonasson, som båda är anställda vid Uddevallavarvet, beträffande förhållandena där: ”Det har inte gått. Ägarna — i det här fallet samhället — måste kunna utöva inflytande. Om företagsledarna bromsar utvecklingen bör ägarna säga ifrån. Ägarna får inte gömma sig bakom företagsledarna.” TCO-tidningen skrev i våras bl.a. ”att industridepartementet som varit delegations huvudman uppenbarligen inte kunnat ge delegationen det stöd den behövt och att delegationens verksamhet de senaste åren effektivt saboterats av Statsföretags ledning”.

Personförändringar har bl.a. skett på något håll. Men det räcker inte. ”Ytterst är det ändå en fråga om det psykologiska klimatet ute i företagen”, sade Karl-Erik Modig. Det psykologiska klimatet ute i företagen är riksdagen och regeringen ansvariga för. Det är riksdag och regering som kan påverka andan hos de statliga företagsledningarna. Därför har detta betänkande sin betydelse. Men majoriteten förbigår hela denna fråga om ägaransvaret och det psykologiska klimatet ute i företagen. Statens medverkan när det gäller arbetsdemokratins utveckling har väsentligen begränsats till de områden där staten är arbetsgivare, säger majoriteten. Den statliga insatsen har också begränsats när det gäller att skapa den rätta andan hos de statliga företagens ledningar. Det finns anledning att, som reservanterna gör, stryka under att staten Nr 130 ”såsom arbetsgivare har ett särskilt ansvar och bör visa vägen till ökad Torsdagen den demokratisering av arbetslivet”. Vi som här i riksdagen representerar 28 november 1974 ägarna till de statliga företagen, vi har anledning att säga ifrån att statens företag måste vara de främsta att driva arbetsdemokratifrågorna framåt. = Åtgärder för att Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen fördjupa arbetsdeav herr Eriksson i Arvika m.fl. mokratin
Herr talman! Reservanternas slutsats, att man bör överväga ett inrättande av ett företagsdemokratiskt råd med representation från parterna på arbetsmarknaden och de politiska partierna i riksdagen, kommer vid en något märklig tidpunkt. Enligt den plan som finns skall arbetsrättskommittén inom kort vara klar med sitt arbete. Denna kommitté skall enligt direktiven bl.a. ge löntagarnas organisationer stöd för att få till stånd en demokratisering av arbetslivet. Att i det läget tillsätta ett råd tycker jag verkar något långsökt. Dessutom: Vad skall ett råd ge som inte de fackliga organisationerna klarar av? När vi i och med arbetsrättskommitténs fortsatta arbete och förslag till en lagstiftning har gett de fackliga organisationerna verktyget i form av utökad förhandlingsrätt — vilket också ligger i direktiven — så kommer naturligtvis de fackliga organisationerna att tillvarata sina egna intressen. Ser jag på reservationen av herr Eriksson i Arvika m.fl., blir jag litet paff över hur man med den skrivningen kan komma fram till förslaget att vi skall inrätta rådet. Man är i reservanternas skrivning, liksom utskottets majoritet, överens om att arbetsrättskommitténs utredning kommer att ge organisationerna den möjlighet det här är fråga om. Jag tror att man skall vara försiktig när man kommer in på arbetsmarknadsparternas förhandlingsrätt. Vår uppgift i riksdagen måste vara att ge löntagarorganisationerna just det verktyg som jag talar om. Däremot att komma med råd till dem om hur de skall klara av demokratiseringen, är att komma in på områden som man skall hålla sig ifrån. Utskottet säger: ”Som framgår av den i föregående avsnitt lämnade redogörelsen pågår en omfattande försöksverksamhet på det företagsekonomiska området. Parterna på arbetsmarknaden har i huvudsak själva organiserat och svarat för detta arbete.” Jag tycker att arbetsmarknadens parter även fortsättningsvis bör göra detta. Har riksdagen intresse av att hjälpa till med demokratiseringen, så kan vi naturligtvis via lagstiftningen ge organisationerna ökade möjligheter. Sedan kom herr Hörberg in på ett resonemang att de statliga företagen skulle vara sämre än de privata — det måste ändå ligga i vad han sade, eftersom de statliga företagen här skulle vara sämst. De ombudsmän som herr Hörberg hänvisade till arbetar inom det statliga området. Jag kan mycket väl förstå att man som förhandlare av och till använder den metodiken. Men vi skall inte glömma att vi nu under en relativt 89 kort tid har antagit lag efter lag som har gett de fackliga organisationerna och arbetsplatsernas folk en utökad demokrati. Lagen om facklig förtroendeman är en sådan lag. Rätt till studier kommer. Det gäller också förtroendemannalagen och en del andra lagar.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
Herr talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt att arbetsrättskommittén kan förväntas ge anledning till en hel del ny lagstiftning som får betydelse på detta område. Det nämnde jag också i mitt inledningsanförande. Men jag tror inte ens att herr Ulander inbillar sig att frågan om fördjupad företagsdemokrati och det utvecklingsarbete det gäller kommer att ha avslutats i och med att arbetsrättskommittén har lagt fram sitt förslag och det har föranlett åtgärder. Det arbetet kommer inte att vara avslutat från samhällets sida — det tror jag inte man skall inbilla sig. Det är uppenbart att tre parter är inblandade i det företagsdemokratiska utvecklingsarbetet — dels de två parterna på arbetsmarknaden och dels samhället, som ger de legala ramar som företagen har att arbeta inom. Jag tyckte att herr Ulander illustrerade det väldigt bra i sitt anförande när han påpekade hur här har kommit lag på lag som förbättrat demokratin i företagen. Det är just precis den rollen som samhället har att spela: att lagstiftningsvägen vidtaga de åtgärder som behövs antingen därför att man inte har kommit fram till en lösning förhandlingsvägen eller också därför att tidigare existerande lagar har varit ett hinder för utvecklingen. Båda de här möjligheterna finns. Mot den bakgrunden kan man inte, som herr Ulander försökte hävda, tänka sig att politikerna bara skall två sina händer och säga: Var så goda — här har de fackliga organisationerna sina redskap, och därmed har vi gjort vårt — nu har vi inget ansvar för det här längre. Så är det inte, utan politikerna kommer även efter det att arbetsrättskommittéens förslag lett till åtgärder att ha ett ansvar för den här oerhört viktiga utvecklingen. Ett samarbete mellan politikerna och arbetsmarknadens parter i den ena eller andra formen kommer att bli nödvändigt för att det här skall fungera på ett demokratiskt sätt och för att man skall kunna undvika onödiga bromsar och onödiga förseningar. Det är just ett sådant samarbete som reservationen syftar till.

Herr talman! Jag tror att herr Ulander och jag är rätt överens på flera punkter i detta sammanhang. arbetsmarknaden har i huvudsak själva organiserat och svarat för detta — Nr 130 arbete” — dvs. på det företagsdemokratiska området. Det är både majoritet Torsdagen den och reservanter som har denna uppfattning. Det är riktigt att det förhåller 28 november 1974 sig på detta sätt, och så skall det även vara. Mycket har gjorts från riksdagens och regeringens sida för att underlätta arbetet för arbetstagar Åtgärder för att parten, och allt detta har vi varit ense om. fördjupa arbetsde Men vad herr Ulander inte tar upp och som jag tycker är det väsentliga — mokratin i inrikesutskottets betänkande nr 29 är det ägaransvar som vi här i riksdagen har för de statliga företagens försök till positiv utveckling av arbetsdemokratin. Vi som är ägarrespresentanter här måste ha ett särskilt ansvar för arbetsgivarsidans agerande i de statliga företagen. Nu är det inte alls bra med arbetsdemokratin i det enskilda näringslivet — det är vi helt överens om. Man har dock lyckats på sina håll och kommit en bit på väg. Men det hör liksom inte till frågan i dag, utan nu är det de statliga företagens läge som är under debatt. Och det är faktiskt så att trots att någonting har gjorts sedan vår motion skrevs i januari i år är läget allvarligt på sina håll. Jag kan citera ur Fack från februari i år som skriver: ”Det finns knappast någon anledning att dölja, att den hittillsvarande försöksverksamheten i företagsdemokratidelegationens regi knappast varit framgångsrik. Det är endast i ett enda företag —- Tobaksbolaget - som något av mera allmänt intresse åstadkommits.

Men borde inte de samhällsägda företagen gå i spetsen när det gäller de anställdas möjligheter till medbestämmande? Vi tycker oss minnas att ett socialdemokratiskt statsråd någon gång gjort ett uttalande i den riktningen.” Det är riktigt att ett statsråd har gjort ett sådant uttalande, med all rätt. Och vad jag tycker är huvudfrågan i detta betänkande och vad jag diskuterar här är att vi som ägarrepresentanter när det gäller de statliga företagen bör se till att det psykologiska klimatet ute i statsföretagen blir det rätta för att arbetsdemokratin skall utvecklas positivt. Det är därför reservanterna har understrukit det som jag citerade i mitt första inlägg, att staten som arbetsgivare har ett särskilt ansvar och bör visa vägen till ökad demokratisering av arbetslivet.
Herr talman! Jag vill börja med att bemöta herr Granstedt och bara helt kort säga att riksdagens sak är att stifta lagar, inte att förhandla. Låt arbetsmarknadens parter på basis av de lagar som stiftats se till att de klarar upp problemen sinsemellan. Vår uppgift måste vara att se till 91 lagstiftningen. Sedan tycks herr Hörberg och jag vara ense om att detta är viktiga frågor, oavsett var på arbetsmarknaden problemen dyker upp. Men jag kan inte dela herr Hörbergs uppfattning att det är sämre ställt på den statliga sidan än på den privata. Eftersom jag har ett förflutet i arbetslivet, som kroppsarbetare, kan jag vittna om att vi av och till med avund sett på de anställda på den statliga sidan, därför att man där hade en bättre ordning. Men låt oss inte ta upp den diskussionen, ty oavsett var vi håller till har vi all anledning att hjälpa till med lagstiftningen, så att man får samma möjligheter på båda håll. I den utredning som nu tillsätts kommer lagstiftningen också att gälla båda sidorna. Då får parterna ett verktyg som kan användas, och då är jag helt övertygad om att arbetsmarknadsparterna klarar upp dessa frågor.
Herr talman! Herr Ulander har tydligen blivit offer för ett allvarligt missförstånd. Det har aldrig varit avsikten att samhället skall delta i några förhandlingar inom ramen för det exemplifierade företagsdemokratiska rådet. Om herr Ulander hade läst motionen och reservationen kanske han inte hade råkat ut för det missförståndet. Och om det är grunden till att han går emot reservationen, så är jag glad över att ha kunnat undanröja det. Då kanske vi också kan få herr Ulanders stöd i voteringen.
Herr talman! Som jag nyss sade är herr Ulander och jag mera överens än vad som kanske framgår av denna debatt. Det är inte bra med arbetsdemokratin på den enskilda sidan, det vill jag gärna hålla med honom om. Men som representanter för ägarna har vi ju ett särskilt ansvar att försöka göra förhållandena bättre inom den statliga sektorn, och där är det inte bra. Under det gångna året har man från fackligt håll anmärkt väldigt mycket på statliga företag. Jag har här ett urklipp från tidningen Metallarbetaren — det är på två helsidor — där man talar om att det är mycket som man skulle vilja ha annorlunda. Avsikten med den litet energiska insats som jag försökt göra här i dag har varit att framhålla att riksdagen har anledning att stöta på regeringen så att den ser till att andan på den statliga arbetsgivarsidan blir sådan att arbetstagarna där kan lyckas i sina strävanden.
Herr talman! Herr Granstedt sade att jag inte hade läst motionen, men det har jag gjort. Och nu skall jag dessutom citera ur den. Naturligtvis hade jag också kunnat citera ur en bok, nämligen ur den s.k. Centerns lilla gröna, eller Centern på arbetsplatserna. Och jag vill tillägga att om man skall tro på motionen, så skulle vi här inte behöva diskutera alls, ty då talar vi om ett Idyllien, inte om ett problemområde. Jag citerar Nr 130 alltså: Torsdagen den ”Arbetstagare och företagare har i betydande utsträckning gemensam 28 november 1974 ma intressen när det gäller företagens funktion och utveckling. Företagets ekonomiska styrka och konkurrenskraft är av betydelse för såväl ägare Åtgärder för att som anställda. Arbetsmiljöns och arbetsprocessernas utformning påverkar = fördjupa arbetsdeden anställdes fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande men har mokratin också betydelse för företagets ekonomi. Fördelningen av produktionsresultatet är självfallet en fråga där ägare och anställda har motstående intressen.” Detta är som sagt ett Idyllien. Om man utgår från den filosofin kan man presentera precis vilka förslag som helst och ha täckning för dem. Men så ser det inte ut på arbetsplatserna. Därför vill majoriteten att de som kan dessa saker — och det är arbetsplatsernas folk och deras organisationer — tillsammans med sina motparter skall sköta de här frågorna och se till att man står på verklighetens grund när man diskuterar problemen.
Herr talman! I debatten om vad det organ vi föreslagit skulle syssla med väljer herr Ulander att ur den två och en halv sidor långa motionen citera några rader som inte alls handlar om det. Man kan i och för sig diskutera innehållet i dessa rader. Det skulle t.ex. vara intressant att få reda på om inte företagens ekonomiska styrka och konkurrenskraft är av betydelse för såväl ägare som anställda. Det skulle också vara intressant att höra om inte arbetsmiljöns och arbetsprocessernas utformning påverkar de anställdas fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande, etc. Om vi nu skall ta upp den debatten vill jag nog ha litet bättre bevis för att dessa uppgifter skulle vara felaktiga.
Herr talman! Jag valde att bara citera några rader, men det som där sägs ligger väl ändå till grund för centerns hela syn på relationerna mellan parterna. Jag skulle vilja ge er rådet att nästa gång ni träffar NÄSO eller någon annan arbetsgivarorganisation ta upp detta — de fackliga organisationerna vill naturligtvis gärna ha ett bättre klimat i förhandlingarna än vi för närvarande har.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av yttranden från både herr Granstedt och herr Hörberg om att det inte uträttats någonting på detta område inom den statliga företagsamheten. Jag vill inledningsvis konstatera att det här är ett besvärligt område, och det tar naturligtvis sin tid att genomföra åtgärder här. Men vad jag vänder mig emot är att man hävdar att det inte har hänt någonting på detta område i de statliga företagen. Jag vet inte med vilken rätt 93 man säger det, men jag tror att man har mycket tro och litet vetande i detta sammanhang. Eftersom jag är revisor i Statsföretag AB vet jag att styrelsen för ganska länge sedan antagit ett program för företagsdemokrati och att företagen är på väg att genomföra det. Herr Hörberg sade att det endast var Tobaksbolaget som hade åstadkommit någonting på detta område. Det är alldeles felaktigt. Det är flera av företagen som i dag har genomfört programmet. Jag vet med säkerhet att Karlskronavarvet och Kalmar Verkstad gjort det. Följaktligen är herr Hörbergs uppgifter felaktiga. Folkpartiets motion om försöksverksamhet är ett slag i luften. Här pågår redan en försöksverksamhet, och den har vidgats. När det gäller förslaget om ett företagsdemokratiskt råd tror jag i likhet med herr Ulander att det finns anledning att när § 32-utredningen framlagt sitt förslag låta parterna på arbetsmarknaden ta upp dessa frågor i lugn och ro. Jag tror att de kommer att handlägga saken på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar påstår att det har hänt en hel del inom statsföretagen på detta område, och visst har det det. Det var inte jag som påstod att det bara var inom Tobaksbolaget någonting hade åstadkommits, utan jag citerade ur Fack. Jag kan läsa upp det igen: ”Det är endast i ett enda företag - Tobaksbolaget - som något av mera allmänt intresse åstadkommits.” Faktum är att verksamheten på vissa håll bl.a. i LKAB, beklagligt nog fått avbrytas. Jag tror att både herr Nilsson och jag kan instämma med Metallarbetaren som efter det att företagsdemokratidelegationen bett att få överlämna jobbet till andra organ skrev: ”Nedläggningen av delegationens arbete känns som ett nederlag. Särskilt med tanke på den stolta, ja nästan yviga, deklaration som industridepartementet formulerade när delegationen startade sin verksamhet vid årsskiftet 1968/69.” Rubriken på den ledarkommentaren i Metallarbetaren är betecknande nog ”Nederlag”. Det är alltså inte så bra som det borde vara. Om jag vore revisor i Statsföretag — jag skulle vara glad om jag vore det — skulle jag för min del försöka påverka det hela i positiv riktning. Nu har jag inte den möjligheten, utan i stället röstar jag för reservationen, som har samma syfte och som säger: ”Staten såsom arbetsgivare har ett särskilt ansvar och bör visa vägen till ökad demokratisering av arbetslivet.”
Herr talman! Herr Ulander valde att hastigt byta ämne och började diskutera de mera grundläggande principerna för relationerna på arbetsmarknaden. Eftersom han nu har valt det ämnet, tycker jag det kunde vara intressant att få höra honom förklara vad det är för fel exempelvis på meningen: ”Företagets ekonomiska styrka och konkurrenskraft är av betydelse för såväl ägare som anställd.” Herr Ulander måste alltså anse att någon av parterna är ointresserad av företagets ekonomiska styrka Nr 130 och konkurrenskraft. Är det de anställda som är ointresserade av detta Torsdagen den —- vilket ju påverkar deras löneutrymme -— eller är det kanske ägarna 28 november 1974 som är ointresserade av detta? Det kunde vara roligt att få höra herr Ulanders synpunkter på den frågan. — Annars lär liknande synpunkter Åtgärder för att finnas med i det rationaliseringsavtal där såväl SAF som LO samt SIF = fördjupa arbetsdeoch SALF finns med som undertecknare.
Herr talman! Herr Hörberg stod nyss i talarstolen och sade att det inom Statsföretagsgruppen endast är Tobaksbolaget som åstadkommit något på det område det här gäller. Att han är fel underrättad genom tidskriften Metallarbetaren är inte min sak att klara ut, utan herr Hörbergs. När jag nu säger att Statsföretags styrelse har antagit ett mycket omfattande program för denna verksamhet och beslutat hur den skall drivas i Statsföretagsgruppen, måste väl detta ändå vara till fyllest. Man är där väl medveten om behovet av att få arbetsdemokrati till stånd. Här finns som sagt i flera företag klara riktlinjer uppdragna för hur detta skall göras inom Statsföretagsgruppen. Nu hoppas jag att herr Hörberg, när arbetsfredskommittén har framlagt sitt förslag, är lika angelägen om att genomföra arbetsdemokratin också ute i de privata företagen som han är om att genomföra den i de statliga företagen, där denna verksamhet redan är i gång.
Herr talman! Herr Granstedt går in på en helt ny diskussion. Vi talade här om problemet att på arbetsplatserna och vid förhandlingar mellan parterna klara av de bekymmer som man har. Helt naturligt har de anställda intresse av allt detta. Men varför har vi i riksdagen under våren och hösten stiftat en mängd lagar för att ge den ena parten — arbetstagarparten — de verktyg den behöver för att kunna leva upp till åtminstone en del av vad vi här eftersträvar? Det är inte riktigt som det står här, att det enbart är i lönefrågorna som man har motstående intressen. Enligt vad man kan läsa ut av debatten kring den nyligen tagna lagstiftningen framgår att företagarna tydligen i alla de här frågorna har ansett att deras anställda inte skall lägga sig i detta. Sedan skulle jag vilja ställa en sista fråga: När har arbetsmarknadens parter begärt att vi skall inrätta ett sådant råd som det talas om här? När har LO gjort det? När har TCO gjort det? När har SACO gjort det? Jag vet inte om SAF har gjort det — där har jag inga kontakter - men i varje fall har löntagarorganisationerna inte begärt att statsmakterna skall gå in med något sådant råd, eftersom de klarar dessa saker själva.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar ansåg att jag var dåligt informerad i den här frågan, eftersom jag kunde påstå att det bara var Tobaksbolaget som hade gjort någonting. Det är ju ledsamt i så fall, men jag framhöll inte någon egen uppfattning, utan jag läste högt ur ett ledarstick i Fack —- det är alltså Facks synpunkter som jag relaterade. Herr Nilsson menade sedan att eftersom vi båda — och jag vill gärna understryka att detta är riktigt — är angelägna om att få en bättre arbetsdemokrati i arbetslivet, skulle jag väl kunna göra någon insats själv på den enskilda sektorn. Jag kan väl svara — om jag får säga det så här kort sammanfattat — att det gör jag efter mina begränsade möjligheter. Jag är i mitt fackförbund, Försäkringstjänstemannaförbundet tillhörande TCO, ordförande i en arbetsgrupp som har till huvudmål att säga upp nuvarande företagsnämndsavtal och utarbeta ett medbestämmanderättsavtal. — Så nog görs det vad som går att göra också på den sidan, men här i dag diskuterar vi bara problem inom de statliga företagen. Därför menar jag att det är viktigt att vi gör klart för företagsledarna i de statliga företagen vad riksdagen vill, nämligen att statens företag skall vara föregångsföretag när det gäller arbetsdemokratin.
Herr talman! Herr Ulanders argumentation är litet förvånande. Han citerar ett stycke ur vår motion, och när jag frågar vad det är för fel på den formuleringen säger han att jag byter ämne. Jag har litet svårt att förstå logiken i det resonemanget. Sedan kommer han med ett felcitat. Han påstår att det i vår motion står att enbart lönefrågor är ett ämne för motsättningar. Men i motionen heter det: ”Fördelningen av produktionsresultatet är självfallet en fråga där ägare och anställda har motstående intressen.” Därmed har vi inte sagt att det är den enda fråga där ägare och anställda har motstående intressen. Sedan återkommer herr Ulander till alla de lagar som riksdagen har behandlat i år. Jag tycker att de är ett bevis på att samhällets ansvar här är väldigt stort och att det gäller att få till stånd det smidiga samarbete mellan samhället och arbetsmarknadens parter som vi har förordat. I och för sig borde ingenting hindra att statsmakterna tar initiativ till ett sådant samarbete. Jag har väldigt svårt att förstå vad det skulle vara för fel i det.

Herr talman! Detta betänkande från jordbruksutskottet handlar huvudsakligen om några motioner från folkpartiet om miljövårdspolitik, vilka utskottet har avvisat. Jag skall därför tala för de reservationer som är fogade till betänkandet. I folkpartiets miljövårdspolitik ingår bl.a. att stödja och hjälpa fram de nya former av teknik som har kallats för ”småskalig teknik”. Numera kallas det i anglosaxiska länder för ”appropriate technology”, vilket på svenska bäst blir ”lagom-teknik”. Om denna lagom-teknik talades det i veckan på en liberal u-landskonferens här i Stockholm, där vi fick ta del av många rapporter om hur det för u-länderna behövs nya former av teknik som inte kopierar våra jättemaskiner och inte heller består av våra urmodiga modeller, utan av nya genomtänkta former som passar just för det landets arbetskraft, klimat och erfarenhet. Men för att få fram dessa är man i väsentlig grad beroende av hjälp från de utvecklade länderna. Jag skulle gärna vilja citera vad fysikprofessorn Karl-Erik Eriksson skriver i Dagens Nyheter i dag. Han säger där att vår skyldighet är att utveckla vad han kallar för ”en resursbevarande energisnål teknologi”. Det är just lagom-tekniken. ”Då skulle vi”, fortsätter professor Eriksson, ”kunna börja nedbringa vår förbrukning av råvaror mot en globalt rimlig nivå” och samtidigt hjälpa u-länderna. Han slutar: ”Där har ett litet men socialt och tekniskt avancerat land som Sverige faktiskt både möjligheter och skyldigheter att göra en konstruktiv insats!” Bättre kunde det inte sägas. Detta är exakt vad som begärs i folkpartiets miljövårdsmotion, och det är också innehållet i reservationen 2 till det aktuella betänkandet. Vidare kräver vi i vår partimotion och i reservationerna 3 och 4 att olika opinionsgrupper som känner ett särskilt ansvar för miljön skall få bättre möjligheter än de har i dag att lägga sig i och delta i arbetet när det gäller miljöfrågor. Vi föreslår dels att man skall bedriva mer forskning på att få fram lämpliga former för detta arbete och detta inflytande, dels att man skall tillåta en form för sådan delaktighet som går att genomföra redan i dag, nämligen att ge överklaganderätt över vissa miljövårdsbeslut till en generöst bestämd krets av organisationer. Denna fråga har tidigare varit uppe i riksdagen, och utskottet anser fortfarande att det är tillräckligt att de stora organisationerna på arbetsmarknaden har fått denna möjlighet att överklaga. Till det vill jag återigen bara säga att dessa organisationer är alldeles utmärkta för de ändamål som de är tillkomna för men att de inte passar särskilt bra för det här speciella ändamålet. Jag vill inte alls vara otacksam för att de fått den här rätten, men jag vill påstå att de inte gjort något för att underlätta för sina medlemmar att effektivt utnyttja den. Skall medborgarna verkligen kunna bevaka sin rätt i sådana här fall är det viktigt att den vidgas till flera organ som har mera speciella intressen på området. Vi har inte lagt fram någon exakt lista på vilka organ det skall gälla —- det är en sak som kan diskuteras. Men det skall alltså vara sådana som har till sin naturliga uppgift att bevaka miljön och som har intresse, sakkunskap och motivation att göra det. Konsumentverket är det enda organ som vi nämnt som tänkbart i sammanhanget.

Forskarna har lyckats bevisa att det faktiskt huvudsakligen beror på opinionsgruppernas agerande, vilket på olika indirekta sätt påverkar kärnkraftverkens ekonomiska omgivning. Detsamma gäller tydligen inte för andra kraftverk. Den fördyring som där sker är inte lika stark och vilar på mer konventionella grunder. Här kan man alltså ta på det med händerna och se hur opinionsgruppernas arbete hjälper till att dra fram i ljuset de yttre miljöeffekterna av vissa företag så att effekterna kan bli uttryckta i vanlig påtaglig fördyring. Därigenom kommer företagen i gång mycket långsammare och blir i vissa fall inte alls av. Nu är detta en illustration. Det är inte exakt vad jag yrkar i reservationerna. Jag är fullt medveten om att man inte kan översätta amerikanska politiska mekanismer direkt till svenska förhållanden. Vi har helt andra metoder att avgöra hur och var miljöhänsyn skall tas. I stället för det domstolsförfarande och den debatt mellan fria likaberättigade parter som amerikanerna har arbetar vi med t.ex. koncessionsnämnd, naturvårdsverk och andra myndigheter som skall avväga olika synpunkter. Men i båda fallen är vissa grupper svagare än andra och har ekonomiska svårigheter att göra sig hörda. Vi skulle därför också i detta land behöva möjligheter för andra organisationer än de allra största och starkaste att effektivt säga ifrån vid miljöhot, t.ex. genom rätten att överklaga vissa beslutade men icke vidtagna miljöåtgärder. Det måste finnas mekanismer för att i den rent ekonomiska processen få in den samhälleliga värderingen av verksamheter med olika typer av miljöhot. Det amerikanska exemplet visar att så är möjligt att göra. I det mycket starkare samhällsstyrda svenska systemet är den här sortens regulatorer inte heller onödiga. Det visar kärnkraftdebatten här i landet, och de kan tillämpas även på andra miljöområden. Jag vill slutligen yrka bifall även till reservationen 1, som handlar Nr 130 om en årlig miljörapport. Vad som här behövs är inte bara naturvårds Torsdagen den verkets i och för sig förtjänstfulla årsredogörelse utan en fullständig över 28 november 1974 sikt över vilka miljöåtgärder som har vidtagits och deras resultat.

Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 44, som vi nu behandlar, förekommer motionen nr S11, undertecknad av mig och ytterligare sex vpk-ledamöter. I motionen yrkar vi att riksdagen i skrivelse till regeringen skall begära förslag om förbud mot tillverkning och försäljning av öl och läskedrycker i engångsförpackningar av glas, plast och metall inom läskedrycksoch bryggeribranschen. Motiven för ett sådant förbud har under senare tid blivit allt starkare. Vi kan säga att det finns tre huvudmotiv. Dels kan det sparas material som kan finna nyttigare användning, dels kan belastningen på miljön i form av avfall minskas, om dessa engångsförpackningar försvinner, dels kan den energi inbesparas som åtgår för dessa engångsförpackningars framställning. Statsministern har flera gånger under senare tid uttalat som sin mening att ”slitoch slängperioden nu är förbi”. Senast sade han det vid energirådets utfrågning i lördags. Jag delar för min del helt statsministerns bedömning i detta fall. Men föreligger det en sådan bedömning, så menar jag att den också måste få komma till uttryck i praktisk handling. Ett sådant praktiskt uttryck skulle vara att stoppa de typer av engångsförpackningar som vi nämner i vår motion. De finns på ett klart avgränsat område, som för övrigt staten nyss köpt in sig på, och de har fullt godtagbara ersättningar i form av returglas. Det är klart att ett stopp för dessa engångsförpackningar skulle innebära stopp också för tillverkningen av dem och därmed bortfall i just den sysselsättningen. Men detta förhållande kan inte få hindra ett ingripande. Det är tvärtom ett samhällsintresse att råvaror och sysselsättning förs över till områden som tillgodoser primära mänskliga behov. Ett förbud för dessa typer av engångsförpackningar måste därför kombineras med åtgärder för att skapa samhällsnyttiga sysselsättningar för dem som friställs genom stoppet för en, som jag ser det, inte samhällsnyttig tillverkning. Effekten, både för konsumenterna och för samhället i stort, kan bara 101 bli positiv om dessa engångsförpackningar försvinner. Det måste rimligtvis vara billigare för konsumenterna att köpa sina drycker i returglas som, belagda med en tillräckligt hög pant, återlämnas till affären sedan de tömts på sitt innehåll. Från allmän samhällssynpunkt är det också ett intresse att konsumentpriset kan hållas lägre. Vidare framstår det från samhällets synpunkt som mycket önskvärt att förbrukningen av material och energi på förpackningsområdet blir så liten som möjligt och att belastningen på miljön i form av avfall kan minskas. Dessa typer av engångsförpackningar har också visat sig särskilt besvärande och farliga för såväl människor som djur då de hamnat ute i naturen. Det torde därför finnas ett betydande intresse från kommunernas sida, vilka ju har att svara för renhållningen, att belastningen i avfallet från dessa engångsförpackningar försvinner. I motionsyrkandet tar vi upp bara vissa typer av engångsförpackningar som genast och utan olägenhet kan försvinna. Men vi menar samtidigt att hela förpackningsområdet måste bli föremål för översyn. Skall vi framöver spara råvaror och energi, så finns här ett område där det bör gå att spara utan större olägenheter för konsumenterna. Den ekonomiska tillväxtens former har också under senare tid alltmer satts i fråga. Detta har inte bara skett här i landet utan också i ett globalt sammanhang. Det gäller ju att långsiktigt hushålla med ändliga naturresurser, och det gäller att begränsa förbrukningen av energi. Vad gäller den senare så skall ju Sverige genomföra en landsomfattande sparkampanj inom kort. Som ett lämpligt inslag i denna bör enligt min mening också en begränsning i användandet av engångsförpackningar ingå. Sker så, kommer det att medverka till en medveten omläggning av produktionens inriktning mot socialt nyttiga produkter som verkligen bidrar till människornas välfärd. De typer av engångsförpackningar som det är fråga om i vår motion bidrar snarare till ofärd för både människor och djur, och därför bör de bort. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 5 av herr Takman, fogad till nu förevarande betänkande från jordbruksutskottet.

Herr talman! I motion 832 har vi fört fram krav på att de fyra ämnena beta-naftylamin, benzidin, 4-aminodifenyl och 4-nitrodifenyl skall förbjudas eftersom de är höggradigt cancerogena. Vi stöder oss på en konvention som antogs av ILO-konferensen 1973 där dessa ämnen uppfördes i Annex B som starkt cancerogena och farliga för industriellt bruk. De är förbjudna inom hela arbetslivet i England sedan 1970. De används fortfarande, såvitt vi förstår, om än i sparsam omfattning i Sverige. Då vi började granska vilka möjligheter man hade att förbjuda dessa ämnen här i Sverige fann vi att det ganska nyligen tillsatts en s.k. produktkontrollnämnd som skall handha farliga ämnen. Enligt kungörelse, SFS 1973:334, 5 §, åligger det produktkontrollnämnden att offentliggöra vägledande förteckning över ämnen som är att hänföra till hälsooch Nr 130 miljöfarliga varor och sådana som kan befaras medföra skada på män Torsdagen den niskor. Vi tog kontakt med produktkontrollnämnden och fann att dessa 28 november 1974 ämnen då inte var angivna på någon sådan lista men att man mycket väl kände till dem och deras farlighet. Jag har i dag varit i kontakt = Miljövårdspolitimed produktkontrollnämnden, och dessa ämnen finns fortfarande inte ken, m.m. på någon lista av det här slaget. Det första yrkandet vi ställde i motionen gick ut på att riksdagen hos kungen omedelbart skulle begära förbud för industriellt och kommersiellt bruk av dessa fyra ämnen. Det andra yrkandet, som siktade något längre, avsåg att reglera dessa ärenden för framtiden genom att delegera beslutsrätten från Konungen till produktkontrollnämnden enligt 7 § lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Då skulle produktkontrollnämnden kunna gripa in. Vi fick den uppfattningen när vi tog kontakt med nämnden att man skulle vara intresserad av ett sådant förfarande, och det anfördes närmast som en ursäkt att man inte hade kunnat gripa in när det gällde dessa ämnen eftersom man inte hade beslutsfunktioner. När nu utskottet har behandlat den här frågan säger man så här: ”Utskottet, som utgår från att den i motionen väckta frågan med hänsyn till dess allvarliga natur uppmärksammat beaktas, får i överensstämmelse med sitt tidigare ställningstagande föreslå att motionen i övrigt inte föranleder någon riksdagens särskilda åtgärd.

Utskottet betonar detta starkt i sin skrivning och hoppas att de skall leda fram till att frågan uppmärksammas av den berörda myndigheten. Men i den andra delen menar man att motionen skjuter över målet eftersom utskottet tydligen anser att produktkontrollnämnden redan har denna delegationsrätt.

De kan eller bör inte användas för industriellt bruk, eftersom de är klassade som ämnen i kontrollgrupp A. Om dessa ämnen sägs att de är första klassens gifter, som inte får förekomma i arbetslivet. Ämnena bedöms ha hög cancerframkallande effekt och kunna orsaka cancer också vid låg exposition. Inget upptag i kroppen av ämnen i denna klass är tillåtet vare sig genom andningsvägarna eller huden. Några gräns 103 värden anges inte för dessa ämnen. Man kan alltså säga att gränsvärdet är 0. — Därmed är det första yrkandet i vår motion avfört ur debatten. Däremot kvarstår det tydligen någon form av missuppfattning när det gäller den andra delen av motionen.

Jag vill emellertid understryka att ansvaret för samhällets kontroll av utvecklingen när det gäller såväl den yttre miljön som arbetsmiljön i första hand måste ligga på vederbörande centrala förvaltningsmyndigheter, dvs. naturvårdsverket och arbetarskyddsstyrelsen.” Dessa myndigheter är representerade i produktkontrollnämnden, och man skulle kunna tänka sig att samarbetet mellan de här organen därför kunde flyta tillfredsställande. Samtidigt svarar emellertid departementschefen på fru Theorins fråga, upplysande: ”Sakläget i dag är ju att förbud bara kan utfärdas av regeringen. Jag kan emellertid mycket väl tänka mig att överväga att ge utrymme för större möjligheter till generella ingripanden, om detta medverkar till att underlätta och effektivisera hanteringen.” Här gör alltså, helt tydligt, departementschefen ett uttalande som inte stämmer med utskottets. Det är inte, som utskottet säger, på det sättet att produktkontrollnämnden har denna beslutsrätt enligt 7 §, utan det förhåller sig så som vi har konstaterat. Jag kan inte tänka mig att departementschefen står och ljuger här i kammaren. Utskottet har alltså inte läst på riktigt. Vad kan man då göra för framtiden? Jag har inget speciellt yrkande, herr talman, men jag känner till att det finns en arbetsmiljöutredning som arbetar med dessa frågor och som sannolikt också borde kunna gå igenom de här:samordningsproblemen och föreslå förbättringar när det gäller de brister som finns i samordningen. Jag ifrågasätter emellertid om man hinner få fram ett sådant material i rimlig tid, eftersom arbetsmiljöutredningen kommer att arbeta ytterligare något år — och kanske inte har någonting att redovisa förrän fram emot 1976. Det vore inte tillfredsställande, eftersom de här ämnenas farlighet var känd år 1970, då de förbjöds i England. Genom brister i vårt eget skyddssystem dröjer det till den 1 januari 1975 innan det förbud som arbetarskyddsstyrelsen nu utfärdat träder i kraft. Dock gäller arbetarskyddsstyrelsens anvisningar bara för arbetslivet, och dessa ämnen skulle fortfarande kunna komma ut på den svenska marknaden via handeln även efter denna tidpunkt.

Herr talman! Vid det betänkande som vi nu behandlar är fogade fem reservationer och den motion som herr Sörenson talat om. Jag skall ta upp dem i tur och ordning. I reservationen 1 krävs att en årlig miljörapport skall överlämnas till riksdagen som underlag för en allmän debatt om miljöpolitiken. Vi har vid några tidigare tillfällen, senast förra året, prövat dessa motionsyrkanden i kammaren, och utskottet anförde då att naturvårdsverkets årsbok väl motsvarar önskemålen om en lättillgänglig redovisning av problemen på miljövårdsområdet. I årsboken saknas dock en del uppgifter, exempelvis kvantitativa uppgifter om utsläpp m.m. I avvaktan på miljökontrollutredningens prövning av informationsfrågorna ansåg sig riksdagen emellertid inte kunna följa motionsyrkandena. På grundval av miljökontrollutredningens förslag har riksdagen i år fattat beslut om riktlinjer för utveckling av ett informationssystem om miljövården. I det beslutet ingick att en miljödatanämnd skall tillsättas med uppgift att ansvara för utvecklingen av miljövårdens informationssystem. Löpande statistik på miljövårdsområdet är ett betydelsefullt hjälpmedel för att man kontinuerligt skall kunna följa miljöförhållandena. Beslut har också fattats om att en särskild årlig publikation, kallad Miljöstatistisk årsbok, skall utges. Även om publikationen inledningsvis kan få ett tämligen begränsat innehåll, har redan under innevarande budgetår förberedelserna för ett utgivande av en sådan årsbok börjat. Mot bakgrund av detta finner utskottet inte skäl till någon särskild åtgärd i anledning av motionskravet i motionen 233, vilket också återfinns i reservationen 1. I reservationen 2 — också den av fru Anér — tas upp några yrkanden i folkpartimotionen 235 med begäran att forskningsoch utvecklingsarbete rörande småskaleteknik skall läggas ut på lämpliga organ. Utskottet säger för sin del att man finner de frågor som har tagits upp i motionen beaktansvärda och anser att det är värdefullt att man ägnar ingående belysning åt forskning inriktad på sparsamhet med energi. Medel till utveckling av miljövänlig teknik anslås också i rätt betydande utsträckning via styrelsen för teknisk utveckling. I övrigt kommer säkerligen de problem som bör studeras att granskas av den energisparkommitté som regeringen nyligen har tillsatt. Den kommer säkerligen också att se på den småskaliga produktionen. Åtskilliga av de i motionen upptagna problemen kommer att prövas inom det till statsrådsberedningen knutna framtidssekretariatet. I december 1973 tillkallades energiprogramkommittén för att avge förslag till forskningsoch utvecklingsarbete inom energiområdet. Dess be 105 tänkande framlades i september i år och är nu ute på remiss liksom betänkandet från energiprognosutredningen. I avvaktan på remissbehandlingen av utredningsmaterialet finner utskottet det inte motiverat att påfordra någon särskild åtgärd från riksdagens sida. När det gäller reservationen 3 vill jag hänvisa till att utskottet inte funnit yrkandet i motionen 235 angående studier i syfte att öka allmänhetens möjligheter till medverkan i beslut som rör miljöfrågor vara sådant att det utgör tillräckligt underlag för ett positivt beslut i ämnet från riksdagens sida. Jag vill gärna uppmärksamma kammarens ledamöter på skrivningen på s. 12 i motionen, där man talar om behovet av ”nya former av horisontell organisation — en rad olika centra av information och makt, som kan samarbeta med varandra tvärs över de gränser som hittills varit dragna”. Vi finner det vara en underlig formulering. Det skulle innebära att man utanför partierna skulle skapa nya maktcentra i akt och mening att få nya korporativa grupper och, som vi kan tolka det, att passivera partierna i stället för att aktivera dem. Det är detta som ligger bakom utskottets skrivning att motionen inte utgör tillräckligt underlag för något beslut i ämnet från riksdagens sida. Reservationen 4 gäller en gammal bekant fråga, som riksdagen har behandlat vid flera tillfällen tidigare — senast förra året i samband med antagandet av lagen om hälsooch miljöfarliga varor. I utskottsbetänkandet erinrades i anslutning till motioner i ämnet om att miljökontrollutredningen för sin del inte hade uppställt någon regel om vem som hade rätt att anföra besvär mot beslut enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor och att en sådan rätt att föra talan, enligt utredningens förslag, skulle komma att regleras genom bestämmelserna i förvaltningslagen. Enligt 11 § denna lag får talan mot beslut av myndighet överklagas genom besvär av den som beslutet angick om det gått emot honom. I utredningen fanns en reservation om utvidgad besvärsrätt för att tillvarata intressen från dem som riskerar att utsättas för hälsooch miljöfarliga varors skadeverkningar. Även departementschefen fann det otillfredsställande att klagomål genom besvär inte kunde föras från konsumenternas sida inom området hälsooch miljöfarliga varor. Besvärsrätt föreslogs därför åt de fackliga huvudorganisationerna. Fru Anér är inte nöjd med detta, utan vill att en vid grupp av olika miljöintressen skulle ha denna besvärsrätt. Om jag inte uppfattade henne fel sade hon att de organisationer som har fått besvärsrätten — alltså de fackliga huvudorganisationerna — inte passar för detta ändamål. I så fall har vi klart divergerande uppfattningar om vilka grupper som bör ha en sådan besvärsrätt. Frågan om hälsooch miljöfarliga varor berör i första hand arbetaren i hans arbetsmiljö, och självfallet måste det vara hans organisation som först och främst bör ha besvärsrätten, inte aldrig så duktiga miljögrupper av olika styrka och karaktär. Det är alltså en fråga om skador som till 80 procent uppstår i arbetsmiljön. Den yttre miljön berör den mindre delen av den här lagens område. Besvärsrätt har alltså föreslagits för de fackliga huvudorganisationerna, och detta har riksdagen godkänt. Det står också i överensstämmelse med = Nr 130 livsmedelslagstiftningen. Motionsyrkanden liknande dem som nu före Torsdagen den ligger avsiogs därmed förra året. Enligt utskottets mening har det sedan 28:november 1974 riksdagen fattade beslut i ärendet inte framkommit några nya omständigheter, som skulle tala för ett ändrat ståndpunktstagande från riks — Miljövårdspolitidagens sida. Yrkandet i motion 235, som ligger som underlag för te —. ken, m.m. servationen 4, bör därför enligt utskottets mening lämnas utan bifall av riksdagen. I reservationen 5 av herr Takman återkommer ett krav som riksdagen behandlade 1973, också det i anslutning till lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Där krävs det förbud mot tillverkning och försäljning av vissa varor. I det här fallet gäller det engångsförpackningar av glas, plast och metall för öl och läskedrycker. Redan förra året, herr Israelsson, diskuterade vi den här frågan med utgångspunkt i lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Enligt 6 § produktkontrollagen kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer -— i det här fallet produktkontrollnämnden — förbjuda viss vara eller föreskriva att hälsooch miljöfarlig vara av visst slag får hanteras eller importeras endast efter särskilt tillstånd. Det var motivet till att riksdagen 1973 avvisade yrkandet i motionen, och det är utskottets motiv också denna gång. Sedan kan vi naturligtvis vara överens om - vad statsministern har anfört om ett energisnålare samhälle, återanvändningsresurser osv. — det är vi helt på det klara med —- men den rent praktiska gången är att det inte är riksdagens sak att besluta, utan det är produktkontrollnämnden eller regeringen som skall ha rätt att ingripa, enligt riksdagens egei beslut. Det kan väl anföras i anslutning till den här frågan att vi i dagarna har fått en rapport från arbetsgruppen för avfallsfrågor, där man kraftigt har understrukit möjligheten till betydande återvinning av metalloch glasavfall. Man har också lämnat förslag om en separering av avfallet. I betänkandet konstateras att intresset för returförpackningar har ökat; herr Israelsson har alldeles rätt i det. I miljökostnadsutredningens första delrapport om effekterna av förpackningsavgiften konstateras att engångsglasens andel av den totala konsumtionen har minskat medan returglasens andel har ökat. I rapporten sägs också att förpackningsavgiften haft liten eller ingen effekt på kostnader, sysselsättning och miljö. Som jag ser det torde det vara en riktig väg att nu i det första steget separera avfallet och återanvända det, precis enligt de principer som vi är överens om. Skulle det visa sig att detta inte är tillräckligt ur hälsooch miljösynpunkt får naturligtvis ett förbud övervägas på ett senare stadium. Det ankommer i så fall på produktkontrollnämnden att ta ställning till om det är befogat ur hälsooch miljösynpunkt; det är inte riksdagens uppgift. I motion 832 av herr Sörenson m.fl. har det framförts yrkande om förbud mot industriellt och kommersiellt bruk av vissa kemiska ämnen av cancerogen natur. Utskottet vill påpeka att även detta yrkande faller 107 inom ramen för det riksdagsbeslut från 1973, då produktkontrollagen antogs, som jag tidigare har åberopat. Det åvilar alltså regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att pröva frågor om förbud mot vissa varor. Utskottet har, som herr Sörenson också påpekade, understrukit att den väckta frågan med hänsyn till sin allvarliga natur bör uppmärksammas men vill alltså hänvisa till att motionen i övrigt inte kan föranleda någon riksdagens särskilda åtgärd. Man skulle kunna förtydliga detta med att den delegering av beslutsrätten enligt 7 § lagen om hälsooch miljöfarliga varor, som herr Sörenson åberopade, åvilar regeringen. Såvitt det är bekant har inte något bemyndigande delegerats till produktkontrollnämnden. Jag är inte beredd att skriva under på att utskottet är okunnigt. Vad som står på s. 5 i utskottsbetänkandet är att utskottet vill ”erinra om att departementschefen i sitt av riksdagen godkända uttalande i frågan anförde att befogenheten att införa förbud vid en delegering i regel torde böra ligga hos produktkontrollorganet, ---”. Om man delegerar, skall man alltså delegera till produktkontrollnämnden. Det är riktigt, som herr Sörenson sade, att enligt ett uttalande i kammaren av jordbruksministern den 19 november i år kan en sådan rätt att delegera till produktkontrollnämnden väl övervägas. Och det är alldeles uppenbart att denna fråga om bemyndigande till nämnden och dess uppfattning om sin rätt — eller inte rätt — har varit ett hinder för dess agerande. Det är också helt klart att två olika lagar här skär över varandra; avgränsningen är inte klart gjord mellan arbetarskyddslagen och produktkontrollagen. Detta övervägs som sagt i arbetsmiljöutredningen. Men jag tror att det är riktigt, som herr Sörenson påpekade, att initiativ måste komma tämligen snart från jordbruksministern i avvaktan på arbetsmiljöutredningens vidare betänkande. Det är oerhört nödvändigt att produktkontrollnämnden inom det ansvarsområde som åvilar den kan ingripa mot dessa farliga ämnen. Sedan motionen väcktes i januari månad har arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för hygieniska gränsvärden på arbetsplatserna kommit ut. I den listan upptar man särskilt cancerframkallande ämnen, varav sex ämnen inte får användas i arbetslivet. Det ligger alltså inom arbetarskyddsstyrelsens ansvarsområde att utfärda sådana anvisningar. Bland dessa sex ämnen som inte får användas i arbetslivet ingår de fyra ämnen som har aktualiserats i motionen 832. Man kan säga att herr Sörenson och hans medmotionärer har varit förutseende. Vi kan väl också säga att motionen i denna del har tillmötesgåtts, även om det har skett på annat sätt än via riksdagens direkta ingripande.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
Nr 130 Herr talman! Det är självklart att arbetsmarknadens organisationer och Torsdagen den fackföreningarna skall ha mycket att säga till om när det gäller skyddet 28 november 1974 mot miljöfaror. Jag är fullt medveten om att de farorna förekommer mera innanför fabriksmurarna än utanför. Vad jag talade om här var — Miljövårdspolitiden speciella rätten att överklaga vissa miljövårdsbeslut. De stora or — ken, m.m. ganisationerna är faktiskt inte särskilt väl lämpade för detta om det är några få personer som vill göra det. Vägen är så lång och krånglig. Det var denna rent organisatoriska detalj som jag syftade på. Vad beträffar det ställe som fru Theorin läste upp ur vår motion och som handlade om information och makt så råkade det vara ett nästan ordagrant citat ur en artikel som Maurice Strong skrev i Foreign Affairs i fjol under titeln Ett år efter Stockholm. Jag har ingen aning om huruvida han är liberal eller inte. Men hans ord i det här fallet ligger mycket väl i linje med hur vi i vårt parti brukar säga att frågor bör lösas. Vi bör så långt som möjligt styra via ramar och stimulanser och inrätta vårt samhälle så att vi stimulerar och inte stoppar de alternativa genomlysningarna, de nya tankegångarna, de väckande profeterna. Vi vill slå vakt om folkrörelser som håller på att ta form just i vår tid — inte bara dem som fyller 50 och 75 år och sannerligen icke skäms för att de har både makt och information. De var också en gång unga och bråkiga, men var skulle vi stå utan dem? Att makten skall spridas till så många som möjligt är en mycket god liberal tanke, som inte på minsta sätt är till för att skada de politiska partiernas legitima arbete men som är till för att stärka det så att det verkligen motsvarar vad medborgarna vill och intresserar sig för.
Herr talman! Fru Theorin sade att vi diskuterade det här förra året —- och det är riktigt — i samband med att vi antog lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Men eftersom problemet står kvar har vi inom vårt parti funnit att vi bör aktualisera saken även i år. Fru Theorin säger också att användandet av returglas har ökat och att engångsförpackningarna har minskat. Vidare säger fru Theorin att det är viktigt att försöka återanvända det material som finns i engångsförpackningarna, och det stämmer. Men om vi skall se det energimässigt — och det bör vi ju göra när vi står inför en sparkampanj — är det säkerligen mer energisnålt att använda returförpackningar och inte i det här fallet återanvända engångsemballage. Jag kommer ihåg att vi på jordbruksutskottets resa, i Bohuslän tror jag det var, såg en form för att tekniskt återanvända materialet i ölburkar t.ex. där man kunde separera aluminium och bleckplåt från varandra och sedan försöka återanvända det. Men det här är ett klart mera energikrävande sätt, och det bästa måste vara att ha returglas, eftersom det är en helt godtagbar form för att distribuera dryckerna. Fru Theorin säger att beslutanderätten i det här fallet ligger hos pro 109 duktkontrollnämnden och hos regeringen och att de har att besluta enligt de riktlinjer som riksdagen dragit upp. Detta är väl riktigt, och det säger också utskottet i sitt yttrande. Men om det förhåller sig så att produktkontrollnämnden skall fatta beslut och regeringen ytterst är ansvarig, för den händelse nämnden inte gör detta, tycker jag inte det är något fel att riksdagen gör ett uttalande som innebär en viljeyttring att engångsemballagen bör försvinna. Regeringen är ju ytterst ansvarig för energioch miljöpolitiken här i landet, och då tycker jag att den bör få reda på var riksdagen står i detta fall.
Herr talman! Jag pekade på vad som stod i folkpartimotionen 235. Huruvida herr Maurice Strong är liberal eller inte går utanför också mitt kunskapsområde. Däremot står det tydligt och klart i folkpartimotionen att man önskar ”helt nya former av horisontell organisation — en rad olika centra av information och makt, som kan samarbeta med varandra tvärs över de gränser som hittills varit dragna”. Utskottet har faktiskt inte blivit på det klara med vad man egentligen åsyftar. Vad vi funnit är emellertid att man inte är nöjd med att ha en organisation där partier är medborgarnas representanter i dessa sammanhang, och det har vi vänt oss något emot. Korporativistiska grupper kan knappast vara den bästa formen för att lösa miljöproblemen — det må sedan vara internationella eller nationella tänkare som för fram synpunkterna. Det har också i folkpartimotionen krävts att olika grupper - sammanslutningar av konsumenter, naturvårdare, handikappade och forskare m.fl. — skall ha rätt att överklaga beslut enligt livsmedelslagen och lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Detta krav är inte på samma sätt preciserat i reservationen, och det är inte klart avgränsat vilka grupper som anses behöva ha den här överklagningsrätten. Vi anser fortfarande att riksdagens beslut om att vidga besvärsrätten till dem som rimligen bör vara de organisationer som bäst kan bevaka frågorna på arbetsplatserna, nämligen de fackliga organisationerna, är till fyllest. Till herr Israelsson vill jag säga att det är som jag tidigare sade, att den här frågan bör inte ligga på riksdagens bord, utan den bör komma på produktkontrollnämndens bord. Och den grupp som jobbat med frågorna om återvinning och avfall har ju mycket klart understrukit att ansvaret för det avfall som kan uppkomma måste ligga hos producenten. Därför bör producenten av en vara innan tillverkning startas kunna tala om hur avfallet från tillverkningen skall behandlas liksom hur man skall ta hand om slutprodukten av en vara efter dess användning. Principen skall vara återanvändning. Vidare skall man bygga på råvaror som är mindre resurskrävande och tillämpa en materialbesparande teknik. Vi kan helt säkert förvänta oss anvisningar och klara förslag från arbetsgruppen för avfallsfrågor, och jag upprepar att om de åtgärder som den föreslår inte är till fyllest är det tänkbart att nästa steg bör bli ett förbud. Nr 130 Men, som sagt, det åligger i så fall inte riksdagen utan den ansvariga Torsdagen den
Herr talman! Vi har i vårt samhälle en mycket stor mängd starka centra — ken, m.m. för makt och information som inte är partier. Och för att man talar om det blir man inte korporativist eller något annat. En stor del av dessa centra är starkt knutna till kanslihus och regeringsparti, och jag är inte ute efter att avskaffa dem heller, utan min avsikt är att de skall kompletteras med de nya centra som kanske behövs. Och att de behövs visar särskilt tydligt den miljöoch kärnkraftsdebatt som nu förs. De nya kritiskt framtidsvisande idéerna har just kommit från dessa grupper, som klart och tydligt har bevisat att sådana nya centra är nödvändiga. Något annat och mera samhällsomstörtande är det inte som vi syftar till med vår motion. Nu är ju detta en fråga som vi säkert kommer att få diskutera flera gånger, och därför vill jag sluta med att bara yrka bifall till den speciella motion som det här gäller, nämligen den som handlar om överklagorätt för olika grupper. Vi har mycket riktigt talat mindre om den saken i reservationen än i motionen, och det har vi gjort just för att lämna diskussionen öppen.
Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort och bara konstatera att fru Theorin och jag i princip är överens. Det är bara när det gäller sättet för förverkligandet som vi skiljer oss åt något. Jag upprepar att om man går igenom dessa frågor såsom fru Theorin här gjorde och även tar hänsyn till energiaspekten, så hamnar man praktiskt i de krav som anges i motionen.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Anér att det vore skräp till politiska partier om man inte där kunde uppmärksamma strömningarna i olika grupper i samhället. Det är vår uppgift att göra det. Och det kommer vi att klara i fortsättningen också!

Fru talman! Herr Wennerfors har frågat mig efter vilka principer jag bedömt de senaste ansökningarna om eftergift av lån för hyresförluster. Som jag angav i mitt svar den 6 maj i år på herr Wennerfors då ställda interpellation angående eftergift av lån för hyresförluster skall prövning ske enligt de grunder som riksdagen har fastställt och som finns angivna i civilutskottets betänkande 1973:19. Grunderna innebär i huvudsak följande: Prövningen skall avse låntagarens samlade förhållanden, det utrymme för ytterligare betalningar som finns på den lokala hyresmarknaden, låntagarens åtgöranden och hans andel i ansvaret för den uppkomna situationen, varvid även vinstutdelningsbeslut bör beaktas. Hänsyn skall tas inte endast till låntagarens egna åtgöranden utan även till intressents eller borgesmans, för allmännyttigt företag sålunda kommun, ansvar för betalningsoförmågan. Ställningstagandet skall kunna innefatta i första hand anstånd med betalningen men även, när företagets fortsatta verksamhet äventyras, eftergift. De 19 ärenden angående eftergift av hyresförlustlån som hittills har avgjorts har prövats enligt dessa grunder. Härvid har — efter en bedömning av de särskilda omständigheterna i varje ärende — eftergift av viss del av lånet medgivits i tio fall, räntebefrielse för viss tid beviljats i sju Det är min avsikt att i nästa års budgetproposition ge riksdagen en redogörelse för de principer som tillämpas vid eftergift av hyresförlustlån.

Fru talman!

Emellertid lät jag mig nöja då. Problemet var relativt nytt. Statsrådet hade helt nyligen fått växla över från utbildningspolitik till den problemfyllda bostadspolitiken och arbetet med höstens bostadsproposition pågick för fullt, förmodar jag. Jag ville således inte då pressa bostadsministern. Men, jag underströk den 6 maj hur viktig den här frågan var, inte minst ur principiell synpunkt. Min uppfattning ändrades inte under sommaren och förhösten och därför ansåg jag det vara befogat att upprepa frågan till bostadsministern. Då förutsatte jag naturligtvis att bostadsministern skulle kunna lämna ett rejält besked. Men så blev det inte. Interpellationssvaret i dag innebär att landets bostadsminister inte har tagit ställning till efter vilka principer som hyresförlustlånen skall efterskänkas. I dag, drygt ett halvår senare, möter jag återigen en villrådig bostadsminister i den här frågan. Den 6 maj kunde det förklaras, men i dag är det svårare. Jag tycker faktiskt att detta är litet uppseendeväckande. För det första rör det sig om ganska stora pengar. Att det gäller skattebetalarnas pengar ökar frågans vikt och betydelse. Från bostadsföretag runt om i landet med tomma lägenheter och stora förluster har det inkommit 219 ansökningar om hyresförlustlån för år 1973 och tidigare på sammanlagt 126 miljoner. Regeringen har sagt ja till 181 företag och en sammanlagd hyresförlustlånesumma på 111 miljoner. Vidare har — och det är framför allt det jag vill diskutera i detta utbyte av tankar om dessa problem =— ett stort antal ansökningar inkommit till bostadsdepartementet om att hyresförlustlånen eller delar därav helt enkelt skall efterskänkas. Göteborgs stads allmännyttiga bostadsbolag vill få en eftergift på inte mindre än 38 miljoner, AB Göteborgshem 31,3 miljoner, ett enskilt företag i Göteborg vill få en eftergift på litet över 1 miljon, för att nämna några exempel. Det allmännyttiga företaget i Norrköping vill täcka sina förluster med en gåva från skattebetalarna på 9,2 miljoner, det allmännyttiga företaget i Malmö på 10,6 miljoner, en bostadsrättsförening i Märsta norr om Stockholm vill att skattebetalarna skall efterskänka 2,8 miljoner för att täcka en del av dess förluster, osv. Sammanlagt rör det sig, såvitt jag vet, om ca 130 miljoner. Att jag säger ”såvitt jag vet” beror på att jag inte riktigt känner till vad som gäller för innevarande år, som alltså inte är inräknat. Men, som sagt, det är fråga om rätt stora pengar. För det andra borde bostadsministern ha kommit med ett besked nu, Nr 131 därför att frågan har stor principiell innebörd. Visserligen säger bostadsmi Fredagen den nistern i interpellationssvaret att det skall lämnas en redogörelse i den 29 november 1974 kommande statsverkspropositionen, som vi ju får den 11 januari 1975, I alltså om litet över en månad. Men, herr statsråd, det mesta av innehållet — Ang. principerna för i statsverkspropositionen är väl redan skrivet, så nog borde vi väl ha = eftergift av lån för kunnat få en sådan här redogörelse i dag. hyresförluster Hittills har regeringen fattat beslut om eftergift enligt interpellationssvaret. Det är således en hel del företag som har fått sådan eftergift. Efter vilka principer då? Varför fick exempelvis Boråsbyggen en eftergift på 1,2 miljoner eller Österåkers allmännyttiga företag en eftergift på 1,2 miljoner? Frågorna ställs inte bara av mig. Självfallet gör man det också bland alla övriga företag, de anställda och inte minst hyresgästerna. Kommunalpolitikerna i de berörda kommunerna undrar också hur det ligger till; kommunerna kan ju bli tvungna gå in här om inte statsmakterna hjälper till. Naturligtvis undrar de företag som har byggt förnuftigt och försiktigt och inte har dessa hyresförluster liksom skattebetalarna och politikerna som kanske skall vara med och betala andras försummelser. Låt mig få påminna om principfrågan med ett exempel. I en kommun norr om Stockholm har det uppstått hyresförluster både hos det allmännyttiga företaget och det enskilda. Båda företagen lämnar in ansökningar om att delar av lånen skall efterskänkas. Då är frågan: Skall bara det ena företaget eller skall båda företagen få eftergift? Får bara det ena företaget eftergift ändrar man ju på konkurrensförhållandena mellan de två företagen. Eller anta att båda företagen i den här kommunen får eftergift — men inte företagen i grannkommunerna inom regionen. Då ändrar man ytterligare konkurrensförhållandena. Vid dagens konselj har det fattats beslut om eftergift till Stiftelsen Växjöbostäder — före detta Stiftelsen Studentbostäder i Växjö — med 867 500 kronor. Det innebär att hela hyresförlustlånet, såvitt jag kan förstå, avskrivs. Denna nyhet strax före den här interpellationsdebatten är särskilt intressant eftersom det är första gången som regeringen efterskänker hela hyresförlustlånet — den ursprungliga ansökningen från företaget avsåg halva beloppet. Därmed aktualiseras ytterligare den principiella frågan. Innebär beslutet att studentbostadsstiftelserna i Uppsala, Umeå, Göteborg och Lund också skall få hela sina hyresförlustlån eller bara en del av dem efterskänkta? Eller varför tog ni inte upp även den frågan i dag, så att alla hade fått eftergift på en gång och alla hade blivit lika behandlade? Man kan ju också undra vad dessa eftergifter skulle kosta sammanlagt. Såvitt jag vet omfattar de ansökningar som ligger inne från de här bostadsstiftelserna en eftergiftssumma på tillsammans 10 miljoner kronor. Det är inte så litet. Det skulle vara intressant om statsrådet ville ytterligare belysa hela detta problem. Och självfallet hade det varit tillfredsställande om vi i dag hade fått besked om efter vilka principer regeringen efterskänker 119 sådana här lån. Fru talman! Jag har nu inte redovisat bakgrunden till de tomma lägenheterna och de stora hyresförlusterna. Jag har inte brett ut mig om den misslyckade socialdemokratiska bostadspolitiken. Jag har inte heller berört frågan om konkurrensens betydelse eller hur viktigt det är att rätta produktionen av bostäder efter efterfrågan. Jag har inte gått in närmare på de tomma lägenheternas problematik och inte nämnt några uppgifter om antalet tomma lägenheter, var i landet de finns samt hur de fördelar sig på olika lägenhetsstorlekar osv. Jag upptog kammarens tid med allt detta den 6 maj. I dag har jag alltså försökt begränsa mig så mycket som möjligt. Dessutom, fru talman, stundar ju om fjorton dagar en efter vad jag förmodar rätt stor och intensiv bostadspolitisk debatt här i kammaren.

Fru talman! Det här problemet om hyresförlusterna har man anledning att dela upp i tre delar. För det första: Varför har vi fått tomma lägenheter? Det är inte lätt att i en interpellationsdebatt som väl inte bör vara för lång ge något uttömmande svar på den frågan. Den är komplicerad. Man kan säga att den kraftiga inflyttningen till tätorterna tvingade fram ett forcerat byggande. Alternativet hade varit fortsatt bostadsbrist. Under hela efterkrigstiden då vi hade en förlamande bostadsbrist sade vi från folkpartiet att man borde ha börjat den forceringen långt tidigare än man nu gjorde. Nu behöver inte i och för sig en omfattande produktion betyda att man producerar fel saker sett ur konsumenternas synpunkt. Men det har man gjort här. Bostadsmarknaden har helt enkelt varit för litet känslig för konsumenternas önskningar. Därför har vi i dag vissa bostäder som inte går att hyra ut, medan det finns kö till andra sorters bostäder, som av komsumenterna upplevs som mer i överensstämmelse med hur de vill bo. Vi kan naturligtvis föra en lång diskussion om vems felet är, men jag tycker att det viktigaste är att man analyserar problemen och försöker undvika ett upprepande. Därmed är jag inne på den andra aspekten på den här frågan, den som interpellanten närmast tog upp: Hur skall man klara av de felinvesteringar i bostadsbyggande som gjorts? Särskilt för många kommuner är det här ett mycket besvärligt problem eftersom de företag som drabbas hårdast är de allmännyttiga bostadsföretagen till vilka kommunerna står som ägare. Göteborgs kommun, som för övrigt kommer att uppvakta bostadsministern i nästa vecka, har med 1974 års förlust totala förluster på bortåt 125 miljoner kronor, vilket motsvarar en och en halv skattekrona. Andra kommuner har hamnat i samma belägenhet. Vissa små kommuner drabbas ännu hårdare än Göteborg, som med sina resurser måhända har det lättare än de små kommunerna att ta sig ur det hela. Jag tror att det finns risk för att den här besvärliga ekonomiska si tuationen — med de hårt brända kommunalmannafingrarna — kan leda — Nr 131 till överdriven försiktighet i den fortsatta bostadsplaneringen, att de oms Fredagen den ma lägenheterna kommer att skrämma fram en ny bostadsbrist. Därför 29 november 1974 tycker jag att det är mycket viktigt att de akuta svårigheterna, som vi I nu diskuterar, snabbt får en tillfredsställande lösning. Ång. principerna för Bostadsministern har redogjort för det system som gäller för närva = eftergift av lån för rande. Det finns möjligheter att söka hyresförlustlån, och regeringen har = hyresförluster — såsom framgår av interpellationssvaret — också fått riksdagens fullmakt att skriva av dessa lån efter prövning från fall till fall. Jag anser att det nu är dags att se över de här reglerna. Jag tror att det rimligaste är att bestämma sig för generella avskrivningsregler för lånen som blir desamma för alla kommuner och alla företagsformer. Hur stor del av förlusterna som av kommuner och företag bör stå för och hur stor del av ansvaret staten skall ta på sig kan diskuteras. Men det viktiga måste vara — inte minst ur kommunernas synpunkt — att det skapas klarhet om hur frågan kommer att lösas på sikt. Det är inte orimligt att staten i sin egenskap av kreditgivare i detta fall tar på sig ett betydande ansvar. Lika viktigt som det är att man klarar av de akuta svårigheterna tycker jag det är att man inte låter det här räddningsprojektet — som hyresförlustlånen närmast är — bli permanent. Därför har vi i vår partimotion från folkpartiet föreslagit att några hyresförlustlån inte skall kunna utgå till hus som uppförs fr.o.m. nästa år. Därmed är jag inne på den tredje aspekten på det här frågekomplexet: Hur skall man klara hyresförluster i framtiden: Ett sätt — enligt min mening det sämsta — är givetvis att undvika att få tomma lägenheter i fortsättningen, men det är detsamma som att planera för en bostadsbrist. Inga tomma lägenheter betyder i regel brist på bostäder — och då är vi tillbaka i samma besvärliga situation som vi har varit i tidigare och nu kanske är på väg att komma ur. Vi behöver med andra ord det som brukar kallas en lägenhetsreserv. Skall bostadsmarknaden kunna fungera, skall konsumenterna ha valfrihet måste det finnas något att välja på, och då måste det finnas ett antal tomma lägenheter. Självfallet skall inte dessa tomma lägenheter vara så hårt koncentrerade till vissa kommuner som de är för närvarande, och givetvis finns inte heller någon anledning att ställa så höga krav på en lägenhetsreserv att man kommer upp i de nivåer vad gäller andelen tomma lägenheter som vissa kommuner nu har. Men om vi för framtiden skall klara uppgiften att hålla en lägenhetsreserv, måste vi givetvis också se till att de som bygger — vare sig de är allmännyttiga, kooperativa eller enskilda företag — har en beredskap att klara hyresförlusterna. Det blir framför allt en fråga för de allmännyttiga företagen, som i dag inte har några ekonomiska reserver men som rimligen i framtiden borde ha sådana för detta ändamål. Införandet av ett permanent system för hyresförlustlån skulle ju innebära att bostadsproducenten vet, att staten och kommunen — beroende på var ansvaret för dessa lån förläggs — alltid kommer att klara de ekonomiska 121 svårigheter han hamnar i om han bygger fel. Då försvinner såvitt jag förstår ett viktigt incitament för bostadsproducenterna att leva upp till konsumenternas krav. En permanent statlig garanti mot hyresförluster skulle i själva verket komma att fungera som en skyddsmur för bostadsbyggandet, på samma sätt som bostadsbristen tidigare gjort.

Bostadspolitiken måste utformas så att det blir möjligt för dem som bygger att leva upp till detta ansvar.

Fru talman! På vissa punkter kan jag instämma med herr Ullsten. Också jag tror att det är farligt om det inom byggbranschen på grund av hyresförlusterna uppstår en överdriven pessimism, med de risker för bostadsbyggandets omfattning som det kan innebära. Risken skulle då vara att vi på lång sikt får en alltför låg bostadsproduktion. Samtidigt tror jag att ett fullföljande av herr Ullstens tanke om ett kategoriskt nej till varje form av nya hyresförlustlån också skulle leda till en osäkerhet när det gäller att satsa på nya projekt. På den punkten känner jag alltså stark tveksamhet inför herr Ullstens kategoriska ställningstagande. Principiellt är det naturligtvis önskvärt att man så småningom kommer fram till generella regler på detta område. Men både herr Ullsten och jag har praktiska erfarenheter av hur svårt det är att skapa sådana. Herr Ullsten deltog i den utredning som -— visserligen under stark tidspress —- inte kunde rekommendera en enhetlig lösning utan i stället presterade fyra olika modeller. Det är väl en återspegling av hur svår denna problematik är. Jag tror också att det var förklaringen till att utredningen inte valde någon särskild modell när man utarbetade sin rekommendation utan angav vissa grunder, på vilka regeringen skulle kunna företa en individuell prövning. Däremot blev jag ytterligt förvånad över herr Wennerfors” inlägg. Jag vill erinra kammaren om att rätten till avskrivning av hyresförluster är ett utskottsinitiativ, som även herr Wennerfors står bakom. Det är alltså i och för sig icke något som regeringen har begärt. Men när vi har fått detta uppdrag måste vi givetvis försöka fullfölja det och på bästa sätt vidta åtgärder i enlighet med civilutskottets skrivning och riksdagens beslut. Det innebär att vi skall ta hänsyn till en rad olika faktorer, som jag har återgivit i mitt interpellationssvar, och på grundval av dessa fatta beslut i de enskilda fallen. Jag förstår inte vad herr Wennerfors över huvud taget menade med sin underskrift av civilutskottets betänkande, sedan jag hört hans inlägg i dag. Vi återkommer, har jag också sagt i svaret, senare i budgetproposi Nr 131 tionen, och då skall jag mera i detalj försöka behandla den här frågan. Fredagen den Eftersom herr Wennerfors förutsatte att denna del av propositionen redan 29 november 1974 är skriven skall jag säga att så icke är fallet. På den punkten kan jag I alltså ge ett alldeles konkret svar. Men även om jag haft skrivningen = Ang. principerna för klar, hade jag självfallet inte i dag kunnat utlämna den till herr Wen = eftergift av lån för nerfors. Jag tycker att det är en helt riktig ordning; eftersom jag inte hyresförluster hade möjligheter att presentera något förslag i den proposition som skall behandlas av riksdagen om cirka tio dagar är nästa lämpliga tillfälle att ta upp frågan just i budgetpropositionen. Då kan riksdagen också ge frågan en formellt riktig behandling, vilket icke är möjligt i anslutning till en interpellationsdebatt. Jag vill beträffande ett av de konkreta avskrivningsfall som herr Wennerfors var inne på, nämligen Växjöbostäder, understryka att detta gällde studentbostäder vid övergång i kommunal ägo. Jag tror icke att det är möjligt att diskutera sådana kommunaliseringar utan att staten är beredd att gå in med en mycket kraftig satsning på projekten. I vissa fall är det nog också ytterligt önskvärt att vi får den stabilitet hos studentbostadsföretagen som ett kommunalt huvudmannaskap innebär. Det är alltså förklaringen till att vi i Växjöfallet har träffat denna speciella uppgörelse. I övrigt skall herr Wennerfors kunna se att procentsatserna vid de olika avskrivningarna i allmänhet är rätt väl samlade kring 40 procent. Skillnaderna är relativt små om vi ser dem i förhållande till de totala lånen; och det är självfallet det vi skall göra och inte hänga upp oss på de faktiska utgående beloppen.

Fru talman! Det är ju två frågor vi diskuterar nu — litet grand inflätade i varandra, dess värre. Den första är de akuta problemen. Jag och bostadsministern är i varje fall överens om att de skall lösas. Jag har uppfattningen att de skall lösas med generella regler. Några nu gällande sådana finns inte. Men det fanns i bostadslånekungörelsen fram till för några år sedan. Jag menar inte att de reglerna kan tas precis som de var — de förutsatte att staten tar hand om 80 procent av de här förlusterna — men där finns ett system som man kan hänga på och som innebär just det som jag anser är viktigt att åstadkomma på det här området, nämligen klarhet för kommuner och företag om hur stor del av kostnaderna de själva måste stå för. Då krävs att staten bestämmer sig för hur stora avskrivningar den skall stå för. Det finns alla skäl i världen att se till, att de reglerna blir lika för alla kommuner och alla företagsformer. Sedan har vi de framtida problemen. Det var dem vi diskuterade i boendeutredningen i somras, och det var där vi hade svårigheter att hitta en lösning. För min del hade jag svårt att ansluta mig till ett då framlagt förslag, 123 som just innebar ett sådant här permanent räddningssystem med garantier för att man alltid skulle komma att klara hyresförluster som uppstod därför att man byggde fel. Visserligen var tanken att företagen skulle betala en del själv, men en väsentlig del skulle bestridas av stat och kommun. Jag menar att det är fel att nu inrätta ett sådant generellt verkande permanent system. Visst kan det uppstå speciella situationer. Vi har ett fall i Hallstahammar, där ett företag planerade en kraftig utvidgning av produktionen. Sedan drog sig företaget tillbaka, delvis på grund av intentioner från kanslihuset. Då stod kommunen där med en massa tomma lägenheter. Sådana problem tycker jag man kan behandla i särskild ordning; för dem behöver man inte något permanent försäkringssystem. Det permanenta systemet man skall ha för framtiden måste bestå i att de företag som själva bygger bostäder har möjlighet och ambition att klara de förluster som kan uppstå i den produktionen lika väl som i all annan produktion.